Herr talman! Det är ett intressant påstående som den moderate talesmannen gör: Lärarlösa lektioner är inte bra. Men det är faktiskt det som ni föreslår. 70 milj.kr. skall sparas — det är en nettobesparing, som skolministern sade för en stund sedan. Det innebär uppemot 500 färre tjänster i gymnasieskolan. Dessa miljoner skall framför allt sparas genom att det inte skall finnas lärare på lektionerna. Att ni sedan ger det en förskönande omskrivning och kallar det för självstudietid förändrar inte saken. Det blir ju uppemot 500 färre lärare, och någonstans måste detta drabba eleverna. Ni har utpekat modellen, nämligen de lärarlösa lektionerna. Det går inte att komma runt detta, och det kommer ingen i utskottet att kunna göra, vare sig ni kallar det självstudier eller ni erkänner att det är lärarlösa lektioner. Detta kommer att allvarligt drabba utbildningen. Det är underligt att moderaterna, som så många gånger har låtsat att de är för kvalitet i utbildningen, nu ställer sig bakom ett förslag som innebär någonting helt annat, dvs. att försämra för gymnasieungdomarna att få en bra utbildning.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén har tydligen inte alls läst vad som står i utskottsbetänkandets majoritetsskrivning om självstudieverksamheten, eftersom hon envist vidhåller att det skulle röra sig om lärarlösa lektioner. Lena Hjelm-Wallén kanske vet att vi i den nuvarande gymnasieskolan — innan dessa förändringar kommer till stånd — har sådana inslag som långläxa och beting. Beting innebär bl.a. att man har vissa lektioner av s.k. friställd karaktär, då eleverna arbetar självständigt. Vill Lena Hjelm-Wallén göra gällande att även detta är lärarlösa lektioner? I så fall kan jag förstå hennes svårigheter att klara terminologin. Socialdemokraterna har varit med om beslutet att spara 180 milj.kr., och de har varit med om vad de själva kallar lärarlösa lektioner, så sent som i våras. De bytte snabbt fot, t.o.m. principiellt, när det började blåsa motvind. Jag vill verkligen karakterisera detta som en utpräglad socialdemokratisk tuvhoppning.

Herr talman! Det finns ett gammalt talesätt som säger: ”Intet ont som inte har något gott med sig.” Att spara är aldrig särskilt roligt, men det tvingar var och en av oss att se över sin verksamhet — oavsett om det gäller privat ekonomi eller offentlig — och se över hur man bäst kan utnyttja de medel som står till ens förfogande. Så har skett också efter riksdagens upppdrag till regeringen att spara de omtalade 180 milj.kr. Vi får finna oss i vissa nedskärningar, men det har också gett oss möjligheten att göra vissa förändringar för att bättre anpassa gymnasieskolan till de förutsättningar som gäller i dagens verklighet. För 20-30 år sedan tog gymnasieskolan emot 10-15 90 av årskullen. I dag tar den i praktiken emot 100 20. Det är självklart att en gymnasieskola som tar emot i stort sett samtliga elever från grundskolan också behöver ett smidigare sätt att sätta in hjälp till elever med svårigheter i skolarbetet. Men hitintills har förhållandet varit sådant, att gymnasieskolan sägs vara i behov av mycket stora resurser för att kunna hjälpa elever som har svårt att följa undervisningen, samtidigt som man inte helt utnyttjar de resurser man fått sig tilldelade. Förklaringen är bl.a. att söka i att statsbidragssystemet är så detaljbundet, att skolledningarna nu är förhindrade att lokalt göra avvägningar och insatser. Propositionen föreslår därför en friare resursanvändning, som innebär att varje kommun och varje enskild skola får betydande frihet att själv forma ett program för elever med svårigheter. Den allmänna uppfattningen om ”öronmärkning” av resurser är, att ett sådant system inte kan tillgodose de behov som gymnasieskolan i dag har. Propositionen innehåller också förslag om samordnade timplaner. Om elevgrupper från olika linjer i dag har olika timtal i ett ämne, läser de var för sig och med var sin lärare. Om de har samma timtal, kan de i vissa fall läsai en grupp och med en lärare. I så fall gör man en besparing. Detta gör det också möjligt för orter med få 16-åringar att ha en gymnasieskola över huvud taget. Detta är mycket enkelt uttryckt vad som under 1970-talet provats med gott resultat på ett antal mindre orter, och 1979 beslöt vi här i riksdagen att en sådan ökad samläsning skulle ske på de 3 och 4-åriga linjerna vid alla gymnasieskolor i kommuner med färre än 400 16-åringar. Erfarenheterna från dessa gymnasieskolor ligger till grund för propositionens förslag. Förslaget är alltså inte gripet ur luften, eftersom det finns erfarenheter samlade i kommunerna. Förutom att en ökad samläsning ger en besparing, så kan man också minska splittringen för eleverna, dvs. de har färre lästa ämnen på en gång. Om man jämför med förhållandena i andra länder, visar det sig att antalet samtidigt lästa ämnen i den svenska gymnasieskolan ligger högt. När en sådan här samordning görs innebär det med nödvändighet vissa förändringar i timtalet för olika ämnen. Några ämnen får litet mer tid, andra får litet mindre. Det är en nödvändig konsekvens. Alla ämnen kan dock inte behandlas exakt på samma sätt. Därför har inte folkpartiet velat medverka till den förändring i fråga om historia och samhällskunskap som propositionen föreslagit för blivande naturvetare, tekniker och ekonomer. Under senare år har i debatten väckts farhågor för dessa yrkesgruppers bristande förutsättningar att dels sätta in konsekvenserna av sitt arbete i ett historiskt sammanhang, dels se följderna för det samhälle de lever i. Erik Hjalmar Linder kallade det häromdagen i en debattartikel i Göteborgs Posten så träffande för att ”gå med skygglappar”. Likaså hävdas att svenska ekonomer och tekniker har svårt att hävda sig i internationella sammanhang därför att de ofta saknar humanistisk bildning. De kommer därför till korta i det personliga umgänget med sina affärskontakter. Okunnighet om eller ointresse av andra länders historia och kultur resulterar inte sällan i uteblivna order för det svenska näringslivet. Utbildningsutskottet har gjort bedömningen, att någon försämring för historia och samhällskunskap inte skall ske på några linjer. Tvärtom blir det en förbättring för både samhällsvetare och humanister. Propositionens förslag om självstudier har väckt mycken debatt — i dag även här i kammaren. Men jag tycker att det förtjänar att påpekas att självstudiearbetet inte är någon nyhet i gymnasieskolan. Att lära eleverna arbeta självständigt angavs som ett viktigt mål redan i samband med 1966 års gymnasiereform. Att det är viktigt hävdas också av företrädare för både universitet och näringsliv. Att studera självständigt kommer eleverna aldrig att lära sig om studierna inte är upplagda så att de måste lära sig det. Men gymnasieskolan får naturligtvis inte förutsätta att eleverna kan bedriva självständiga studier, utan den måste lära dem det. Det fordrar en konsekvent uppbyggd studiegång, där kraven på självstudier successivt ökar och blir mest påtagliga i de högsta årskurserna. Det är därför som utskottet begränsat självstudietiden till sista årskursen på de 2 och 3-åriga teoretiska linjerna samt till årskurs 4 på den 4-åriga tekniska linjen. Som vi hörde tidigare berörs de yrkesinriktade linjerna inte alls. Med den erfarenhet som jag personligen har av arbetet på teoretiska gymnasielinjer skulle jag vilja säga att detta i stort sett är att anpassa statsbidragen till verkligheten. När man hör vissa andra som diskuterar här, t.ex. Lena Hjelm-Wallén, verkar det som om varken hon eller Raul Blächer har varit i en modern gymnasieskola och sett hur arbetet fungerar där i dag. Det är ju så man arbetar på de här linjerna. Eleverna får ta allt större ansvar för egna uppgifter och bedriva egna studier ute i samhället. Skillnaden är att i dag får man statsbidrag även för de lektioner där eleverna arbetar självständigt. Sedan finns det naturligtvis klasser eller grupper som klarar självstudier sämre. Med den fria resursanvändningen kan man då lokalt sätta in resurser där de bäst behövs. Det finns också anledning att påpeka — alldeles speciellt efter debatten här i dag — att om man på en skola anser att man inte vill göra några förändringar alls utan vill att allt skall bli vid det gamla och att man har den bästa av gymnasieskolor, kan man låta bli att företa några ändringar. Vad man då måste göra är att avstå från två halvklasstimmar i årskurs 1 på de 3-åriga teoretiska linjerna. Någonstans måste ju besparingen göras. Men man frånhänder sig samtidigt möjligheten att sätta in extra hjälp åt svaga elever. I betänkandet pekas också på de möjligheter som finns att bättre utnyttja tillgängliga lärarresurser genom samordning och koncentration av skrivningar och koncentrationsdagar, vilket också t.ex. Hem och Skola framhållit i sin skrivelse till utskottet. Socialdemokraternas påstående att förslaget särskilt skulle drabba elever som har svårigheter i skolarbetet är fullständigt gripet ur luften. Tvärtom ger det skolan möjlighet att sätta in extra resurser till de svaga eleverna. Skolministern visade mycket tydligt med ett exempel hur man kan använda resurserna för dessa elever. Som jag sade inledningsvis är det ingen angenäm uppgift att behöva begränsa utgifterna, men utformningen av besparingarna innehåller för det första det villkor som folkpartiet också i andra sammanhang hävdat skall vara ledande när det gäller nedskärningar, nämligen att de som har svårigheter skall tillförsäkras extra hjälp. Den fria resursanvändningen gör detta möjligt. För det andra innebär förändringarna ytterligare ett steg på vägen i våra decentraliseringssträvanden — att flytta besluten närmare de människor som berörs av dem, dvs. ökad närdemokrati.

Herr talman! Det kanske är så, Ylva Annerstedt, att det är det förhållandet att vi socialdemokrater känner gymnasieskolan av i dag som gör att vi är så oroade av det här förslaget. Vi vet att skolan behöver sina resurser. Vi vet att skolverkligheten är ganska jobbig. Och framför allt vill vi att skolan skall kunna göra sin insats för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Då skall man inte dra bort resurser från gymnasieskolan på det här sättet. Ylva Annerstedt säger att de svaga eleverna inte alls skall drabbas, eftersom förstärkningsresursen skall stötta framför allt dem. Jag hoppas verkligen att hon har rätt i det. Det är detta som är viktigt. Och jag hoppas att vi gemensamt skall kunna slå vakt om den användningen av förstärkningsresursen. Men då går det inte, Ylva Annerstedt, att också utlova att det är av den här resursen som man skall ta för att kompensera de lärarlösa lektionerna. Då tar man resurser från de svaga för att klara av ett illa genomtänkt besparingsförslag från regeringen. Och då kommer de svaga eleverna att drabbas. Vi är alla överens om att det behövs förbättrade former för det självständiga arbetet i gymnasieskolan. Det tycker jag att vi skall verka för i alla sammanhang och när vi gör alla förändringar i skolan. Men det går inte att blanda bort korten och hävda att just därför att man vill verka för självständigt arbete skall man ta bort 70 milj.kr. från skolan genom att ta bort uppemot 500 lärare och göra vissa utpekade lektioner lärarlösa. Det är fråga om två helt skilda saker. Och jag tycker att den sammanblandning som görs i debatten är mycket underlig. Jag menar att de borgerliga företrädarna måste bestämma sig. Antingen skall man ha självstudier i form av lärarlösa lektioner, dvs. spara gymnasieresurser upp till 70 milj.kr. genom att ta bort flera hundra lärare, eller också skall man inte göra det — men då kan man inte heller spara 70 milj.kr. inom gymnasieskolan. Det går inte att inta båda ståndpunkterna. Jag tycker att Ylva Annerstedt och de andra borgerliga företrädarna borde kunna hamna på en av ståndpunkterna och inte försöka sitta på båda stolarna, medan vi allihopa hör hur det dunsar när de faller ned mitt emellan.

Herr talman! Ylva Annerstedt gör det litet lätt för sig genom att liksom f.ö. Göran Allmér tidigare peka på vad utskottet säger beträffande att hänvisa samhällskunskapen till timmar till förfogande och ställa samhällskunskapen i relation till biologin. Ylva Annerstedt insinuerar att såväl jag som Lena Hjelm-Wallén inte skulle ha besökt någon gymnasieskola och veta vad som händer där i vardagen i dag. Jag för min del har i och för sig inte haft tid att tillbringa några timmar i gymnasieskolan, men man kan ju göra det litet enklare för sig genom att på annan tid träffa och hålla kontakt med lärare och samtala med dem när man är hemma i sin valkrets. Man kan också läsa vad de skriver på olika håll i landet och själv skaffa sig referenser. Jag har inriktat mig på lärare i samhällskunskap, som fruktar att koncentrationen av samhällskunskapen till tredje årskursen på den tekniska linjen kommer att drabba den kontinuerliga undervisningen. Man ställer sig också frågande inför att biologi och samhällskunskap skall kunna utesluta varandra på schemat. I och för sig har naturligtvis inte lärare i samhällskunskap något att invända mot att biologi införs som obligatoriskt ämne, men varför det skall gå ut över samhällskunskapen har de svårt att förstå. Samhällskunskap är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Ylva Annerstedt har faktiskt här dragit fram en hel rad argument mot att beskära samhällskunskapen på de här linjerna.

Herr talman! Till Lena Hjelm-Wallén vill jag säga att det är fråga om att använda resurserna på bästa sätt. En rad olika möjligheter att omprioritera och omfördela just till de svaga eleverna har angetts. Pengar är ändå inte allt. I så fall skulle vår skola, som under de senaste åren har fått ett stort antal extra miljarder vara den bästa av skolor. Men vi finner att den inte är det. Samhället omkring förändras, alltså måste också skolan förändras och anpassa sig till verkligheten. Det kan finnas anledning att påpeka att självstudierna är koncentrerade till sista årskursen. Enligt utskottets mening är förutsättningarna bättre där för att klara av denna typ av studier. När man talar om kvalitet i skolan, som Lena Hjelm-Wallén gjorde, måste man inse att kvalitet inte i alla sammanhang är precis samma sak. För de elever som har förutsättningar att klara självstudier kan kvalitet vara att tvingas arbeta självständigt, att planlägga, utföra och redovisa vissa uppgifter självständigt, som en förberedelse för fortsatta studier eller för verksamhet i arbetslivet. Vi skall inte heller bortse från de vinningar som kan göras genom att skrivningar och koncentrationsdagar sammanförs till vissa dagar. På så sätt kan man utnyttja lärarresurserna bättre. Man kan få intrycket av Lena Hjelm-Wallén att socialdemokraterna har sagt nej till alla besparingar i gymnasieskolan. Så är inte fallet. De är positiva till att 105 milj.kr. skall sparas och går alltså med på de övriga besparingarna. Raul Blächer skulle jag vilja rekommendera att läsa betänkandet. Då skall han finna att samhällskunskapen för teknikerna finns kvar, om de så önskar. De har möjligheten att välja antingen biologi eller samhällskunskap under de tidigare årskurserna.
Herr talman! Det är bra att skolan skall kunna fatta lokala beslut kring resurserna. Detta är bara en förlängning av den SIA-proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1976. Det är också bra om man utnyttjar lärarresurserna bättre. Vi är helt överens i de delarna. Men det som hela debatten handlar om, och det vi har invänt mot, är förslaget om lärarlösa lektioner. Ylva Annerstedt säger att pengar inte är allt. Men pengar kan inom skolans väggar direkt översättas till motsvarande antal lärartjänster. Ni vill ta bort mellan 400 och 500 lärartjänster och i stället ha lärarlösa lektioner. Det invänder vi emot, och det kommer vi att fortsätta att göra.
Herr talman! Jag vill fråga Ylva Annerstedt: Vad gör de elever som har vunnit den insikten att samhällskunskap är lika viktig som biologi? Det är ansvarslöst att, som utskottsmajoriteten gör, hänvisa kompletterande orientering i samhällsfrågor till timmar till förfogande som redan, enligt samstämmiga uppgifter från alla dem jag varit i kontakt med, är överintecknade för andra behov i skolan; att då hänvisa samhällskunskapen dit är minst sagt ansvarslöst.
Herr talman! Till Lena Hjelm-Wallén vill jag gärna säga att majoritetsförslaget innebär en besparing på 180 milj.kr. och socialdemokraternas förslag en besparing på 105 milj.kr. Det är alltså fråga om hur mycket vi kan tänka oss att spara. Återigen är det tydligen nödvändigt att påpeka för Lena Hjelm-Wallén att det finns en valfrihet inbyggd i förslaget. Om man på en skola anser att man inte kan eller vill ha självstudier, kan man avstå från det, men då skall man vara medveten om att man undandrar sig möjligheten att sätta in extra resurser för de svaga eleverna. Till Raul Blächer. Det är inte så att ämnet samhällskunskap på något sätt försämras. Det finns möjlighet att läsa fem timmar samhällskunskap, om man så skulle vilja. Dessutom har man naturligtvis även fortsättningsvis den möjlighet som finns i dag att läsa biologi med utökad studiekurs. Sedan skulle det vara intressant att höra om Raul Blächer menar att den gymnasieskola som vi har i dag är den bästa av gymnasieskolor. Vad vill vpk i annat fall göra?

Herr talman! Propositionen 1981/82:14 om gymnasieskolans utformning har på ett välgörande sätt fört fram skolfrågorna till debatt och då speciellt — och i det här sammanhanget — frågor som gäller gymnasieskolan. Jag tror att denna debatt har varit nyttig. Många människor — både inom och utanför skolan — har på olika sätt aktiverats och satt sig in i skolans verksamhet. Propositionen har föreslagit dels besparingar inom gymnasieskolan för nästa budgetår enligt riksdagens beslut våren 1981, dels en effektivare och friare resursanvändning på det lokala planet. Det är ofrånkomligt att dessa förslag också har kommit att beröra såväl personal som timplaner. Av i propositionen framförda förslag har särskilt självstudierna varit föremål för en intensiv debatt, som ibland varit tämligen — för att inte säga mycket — onyanserad. Som skolministern inledningsvis påpekade är tanken på självstudier inte ny. Självstudier har i flera sammanhang uttalats vara ett viktigt mål, bl.a. i samband med 1966 års gymnasiereform. Vi har alla ansvar för våra barns och ungdomars utbildning och fostran. Och alla är vi säkert besjälade av en önskan att göra vårt bästa — eller vad var och en tror är bäst. Målet — att fostra de unga till dugliga och självständiga människor — kan vi endast uppnå med utgångspunkt i den resurs de själva utgör. Detta, herr talman, vill jag särskilt understryka. I den förda debatten har detta, tycker jag, ofta förbisetts. I vårt mångskiftande föreningsliv, bland unga människor, har vi väldigt många bevis på hur ungdomar redan på grundskolestadiet kan ta ansvar att arbeta självständigt till glädje och nytta för både sig själva, sina kamrater och sin omgivning i övrigt. Låt oss inte glömma detta. Jag har många gånger personligen haft anledning att beundra sådan verksamhet. Vad särskilt gäller självstudier i årskurs 3 i gymnasiet vill jag understryka vad skolministern sade. Vi skall komma ihåg att ungdomarna då i regel är 18 år. De är myndiga, de har full rösträtt, kan väljas till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Därmed kan de också fatta beslut i frågor som bl.a. rör skolan. Det handlar alltså om vuxna människor, som vi måste ge både förtroende och ansvar. De ungas egen inneboende resurs skall vi alltså ta till vara, och det skall vi också göra när det gäller att utveckla självstudierna. Föredragande statsrådet har i propositionen anfört att utvecklingen av självstudier ”fordrar en konsekvent studiegång, där kraven på självständighet ökar så att lärarhandledningen successivt kan minska i högre årskurser”. Detta betyder med andra ord en konsekvent utveckling av elevernas inneboende resurser. Utskottet har för sin del anfört: ”Väl fungerande självstudier fordrar planering och inskolning av eleverna idetta slag av självständigt arbete. Elevernas förmåga att arbeta självständigt måste tränas genom bl.a. en successiv förändring av deras arbetsuppgifter från dagläxa, över långläxa till beting. Utskottet utgår från att sådan inskolning kommer till stånd. När tiden för självstudier infaller måste de ha fått lära sig att planlägga och genomföra uppgifter på egen hand.

I den socialdemokratiska reservationen på denna punkt anförs att förslaget om självstudier inte grundar sig på pedagogiska motiv, utan att utgångspunkten i propositionen i stället är att minska gymnasieskolans resurser. Men det måste väl ändå vara så, att strävan att konsekvent utveckla elevernas inneboende resurser — i det här fallet genom självstudier — är ett primärt pedagogiskt motiv, och det motsägs inte heller av utskottet. Detta är att både tillvarata och skapa resurser, inte att minska resurserna — låt vara att man inte alltid direkt kan uttrycka resurser i så eller så många miljoner kronor. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets förslag på samtliga punkter och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Jag skall kortfattat kommentera ett par av de inlägg som har gjorts under debatten. Jag noterade att statsrådet Tillander i sitt inledningsanförande påstod att förslaget i propositionen i huvudsak har blivit väl mottaget. Detta är ett hårresande påstående. Det är på det sättet att under utbildningsutskottets elvaåriga historia i det här riksdagshuset har aldrig så många protester kommit till utskottet som i detta ärende. Vi har aldrig fått så många skrivelser i något ärende som i detta. Det är inga hyllningsadresser, utan det är protester alltihopa. Att säga att det här är ett väl mottaget förslag är i varje fall ett helt grundlöst påstående. Till det kommer, herr talman, vilket jag som ordförande i utskottet vill notera, att majoriteten på ett påtagligt sätt har underkänt statsrådets förslag och i betydande utsträckning ändrat förslaget. Det är i själva verket så — något som företrädarna för majoriteten inte har velat kännas vid i dag — att man har underkänt huvuddelen av propositionens yrkande om s.k. självstudier. Det är bara en rest som är kvar av förslaget. Jag tycker att det är bra att majoriteten har ändrat så mycket i propositionen, för utskottets förslag är bättre. Att jag sedan på väsentliga punkter tar avstånd från det är en annan sak. Det kan naturligtvis uppfattas som en svaghet i vår reservation, Göran Allmér, att vi inte ställer upp på det totala sparmålet från det förra beslutstillfället. Men orsaken är att vi aldrig har ställt upp på de lärarlösa timmarna. Det som står i det tidigare betänkandet, att man skall pröva även andra sparåtgärder, innebär inte att vi har ställt upp på de lärarlösa timmarna. Om man för att nå sparmålet måste attackera de lärarledda lektionerna vill vi inte vara med. Detta är alltså inte en inkonsekvens, Göran Allmér, även om det kan synas så vid första anblicken. Elisabeth Fleetwood tog upp ämnet historia och sade att utskottet har lyssnat på opinionen. Det har vi gjort i utskottet, men jag vill gärna understryka att jag många gånger, långt innan den här frågan nu har blivit aktuell, har betonat hur oerhört viktigt det är att våra tekniker får kunskap i de humanistiska ämnena. Att beröva de blivande ingenjörerna och företagsledarna utbildning i gymnasieskolan på de humanistiska ämnesområdena är att göra dem stor skada i deras framtida liv och utveckling. Jag ber därför att få tacka mina kamrater i utskottet för att de har ställt upp på ett vaktslående om de humanistiska inslagen i de tekniska utbildningarna. Sigvard Persson har naturligtvis rätt när han säger att det här förslaget har startat en nyttig debatt om gymnasieskolan. Möjligen har vi haft för litet debatt om den under den senaste tiden, och vi har därför anledning att hälsa med tillfredsställelse att den debatten har kommit i gång. Det önskemål som jag till slut vill uttrycka är att de attacker som den borgerliga majoriteten har riktat mot skolan på dess skilda nivåer och som kulminerar i dag nu skall avslutas och att skolan kan få arbeta i lugn och ro. Jag hoppas att det skall vara möjligt att inom en inte alltför avlägsen framtid genomföra den längre gående gymnasiereform som gymnasieutredningen i stor enighet har föreslagit.
Herr talman! De attacker som Stig Alemyr talar om har socialdemokraterna varit med om i och med att de ställde sig bakom beslutet i våras. Jag kan inte acceptera den form av semantik som Stig Alemyr gör sig skyldig till. Formuleringen i utskottsbetänkandet om besparingspropositionen måste kunna tolkas så att socialdemokraterna anser att besparingar också kan göras genom att man utnyttjar självstudier.
Herr talman! Det betänkandet kan under inga omständigheter tolkas så som Göran Allmér nu gör. Det står inte att vi är beredda att ställa upp på alla tänkbara sparalternativ. Det står bara att vi är beredda att ställa upp även på andra sparalternativ.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande försöka belysa vad som händer på den linje i gymnasieskolan som drabbas hårdast av det borgerliga förslaget om lärarlösa lektioner. Udden i utskottets förslag är riktad mot den fyraåriga tekniska utbildningen, som ensam kommer att få bära omkring 25 96 av hela besparingen i antal timmar mätt. Jag misstänker att denna hårda attack på den tekniska utbildningen inte var avsedd när propositionen skrevs utan är resultatet av en i hast ihopsnickrad överenskommelse i syfte att i utskottet rädda den borgerliga enigheten. Elever och lärare på teknisk utbildning i gymnasieskolan får betala ett högt pris för detta. Enligt utskottsbetänkandet läggs de lärarlösa lektionerna i huvudsak på de tekniska ämnena. Detta är allvarligt. Här handlar det i regel om studier i komplicerade tekniska frågor, vilka knappast lämpar sig att bedriva utan erfarna handledare. Det har tidigare rått enighet om detta, vilket bl.a. framgår av den nu gällande timplanen för den fyraåriga tekniska utbildning en. De 35 veckotimmarna som avsatts i årskurs 4 är ju ett uttryck för att man bedömt det så att det behövs lärarledd undervisning i större utsträckning på denna linje och i denna årskurs än någon annanstans i gymnasieskolan. Det har man naturligtvis gjort därför att man varit överens om att gymnasieingenjörsutbildningen varit så krävande och komplicerad att den behöver det största antalet lektioner i gymnasieskolan. Nu svänger man på klacken och tar utan någon ingående analys bort var sjätte lärarledd lektion i årskurs 4 på teknisk linje. Självklart drabbar detta kvaliteten på denna utbildning. Den här attacken sker i en tid då vi alla pratar om vikten av att satsa på forskning, naturvetenskap och teknik. Industrin lär knappast få det lättare att hävda sina positioner i utländsk konkurrens, om vi samtidigt så här dramatiskt försämrar ingenjörsutbildningen. Totalt handlar det om att 2 000 å 2 300 veckotimmar skall bort på den tekniska linjen. Det innebär att omkring 125 lärartjänster, i huvudsak inom de tekniska ämnena, kommer att försvinna. Det är en kategori lärare som skolan borde vara väldigt rädd om. Ofta, för att inte säga alltid, har dessa lärare erfarenhet från arbetslivet och då framför allt industrin. De är en väldig styrka inte enbart för den tekniska utbildningen utan för hela kollegiet, eftersom de tillför den arbetslivserfarenhet som tyvärr alltför ofta saknas i dagens skola. Även på denna punkt står betänkandet i strid med vad som ansetts vara en gemensam uppfattning i den skolpolitiska debatten. Det här utskottsbetänkandet är också trist mot den bakgrunden att vi sedan några år haft en ökad tillströmning till den tekniska utbildningen. Inte minst har det handlat om flickor, som sökt sig till denna utbildning. Helt naturligt är det också så att i takt med den ökade tillströmningen har elever med särskilda behov av stöd ökat i antal. Erfarenhetsmässigt vet vi att flickorna tillhör den grupp elever på den fyraåriga tekniska linjen som har varit och är i särskilt stort behov av stöd. Detta gäller särskilt i de tekniska ämnena. Vad händer då med dessa flickor när man nu så dramatiskt minskar lärarinsatsen i de tekniska ämnena? Det har pratats väldigt mycket om jämställdhet de senaste åren. Vad får det här utskottsbetänkandet för konsekvenser i det avseendet? Det skulle vara intressant att få en kommentar av utskottsföreträdaren fru Annerstedt på den punkten. Det borde också ha varit av intresse för utskottsmajoriteten att jämföra dagens förslag med standarden på den tekniska utbildningen i exempelvis övriga nordiska länder. Hade man gjort det, skulle man ha funnit att dessa redan ii dag har en betydligt längre utbildning än vi har. I Norge förs en debatt om ingenjörsutbildningens framtid. Där handlar debatten om att förlänga utbildningen med ytterligare ett år till sex år. Vi diskuterar att drastiskt förminska den. Slutsatserna av detta kan var och en dra. Borde inte utskottet har gjort en sådan analys innan betänkandet lades fram? Den fyraåriga tekniska utbildningen är en yrkesutbildning. Den uppfattningen har gällt hittills, och därom har vi alla varit överens. De tvååriga yrkesutbildningarna slipper helt de lärarlösa lektionerna — det har framhållits tidigare under debatten här i dag. Vari ligger konsekvensen och logiken, när den fyraåriga yrkesutbildningen får det största antalet lärarlösa lektioner? Det skulle vara intressant att få också den tankegången belyst av utskottets företrädare. Låt mig sammanfatta kritiken av utskottsbetänkandet när det gäller den fyraåriga tekniska utbildningen. Först och främst kan man säga att det här betänkandet får till resultat att den fyraåriga tekniska utbildningen drabbas hårdast av alla linjer i gymnasieskolan, och det är de tekniska karaktärsämnena som får bära den huvudsakliga neddragningen. Ungefär 125 yrkeserfarna lärare mister sitt sitt underlag i nuvarande skolorganisation. Det ökade antalet flickor ställer särskilda krav på stöd, och deras situation försvåras i allra högsta grad. Om vi jämför den svenska ingenjörsutbildningen med exempelvis de Övriga nordiska, finner vi att den redan i dag är kortare än dessa. Nu gör man den ännu fattigare på lärarinsatser. Jämför vi den fyraåriga yrkesutbildningen med den tvååriga, ser vi att den tvååriga helt undgår lärarlösa lektioner, medan den fyraåriga drabbas hårdast. Det är de fem punkter man snabbt kan dra fram ur utskottsbetänkandet och belysa i ett anförande. Jag skulle mot den bakgrunden vilja ställa frågan till utskottets företrädare, fru Annerstedt: Vilka överväganden har legat bakom utskottsmajoritetens ställningstagande när det gäller den fyraåriga tekniska linjen? Finns det en tanke bakom det hela, eller har det kommit till av en slump för att man skulle få ihop en kompromiss och rädda den borgerliga enigheten i utskottet? Jag vore tacksam om jag fick ett svar på den frågan.
Herr talman! När man hör Göran Persson verkar det som om inte heller han har läst vad som står i propositionen och betänkandet när det gäller självstudierna. Det står på ett flertal ställen att det är fråga om att man kan lägga ut högst ett visst antal timmar på olika linjer som självstudier, och det framgår också klart att de exempel som ges i propositionen just är exempel och förslag. De är alltså inte några bindande bestämmelser om att så och så skall de enskilda skolorna göra, utan förslag om hur man kan göra.

Göran Persson gör också en mängd svepande generaliseringar i vad gäller flickornas större behov av stöd på de tekniska linjerna. Flickorna har ju inte sämre förmåga att klara studierna, men de kanske har en ovana vid att välja de här linjerna. Om man på en skola finner att man har elevgrupper på de tekniska linjerna som är i behov av extra stöd, ges ju i det nya förslaget möjligheter till just detta genom förstärkningsresursens större rörlighet. Den går att utnyttja också på de fyraåriga linjerna, om man bedömer att behovet finns där. Vidare är Göran Persson indignerad över att det inte finns några självstudier på de tvååriga yrkesinriktade linjerna. Varför skall de slippa undan? frågar han. Men det kan väl ändå inte vara okänt för Göran Persson att på de tvååriga yrkesinriktade linjerna förekommer det förhållanden som gör att det är svårare att bedriva självstudier där. Det kan vara arbetarskyddslagstiftningen som gör att det är omöjligt att vara utan någon uppsikt eller en maskinpark som skall förvaltas på ett speciellt sätt, vilket eleverna kanske inte klarar av utan handledning. Inte heller är det väl okänt för honom att många elever på en del av de tvååriga yrkesinriktade linjerna har mycket stora svårigheter i vissa teoretiska ämnen, t.ex. svenska och matematik, och därför behöver extra insatser. Det är den bedömning som utskottet har gjort.
Herr talman! I sitt svar på min sista fråga om insatserna när det gäller de yrkesinriktade tvååriga linjerna gör Ylva Annerstedt en medveten feltolkning. Vad jag sade var att man gjorde de tvååriga yrkesinriktade linjerna helt befriade från regeringsförslaget om lärarlösa lektioner. Men när det gäller den fyraåriga yrkesinriktade tekniska linjen uppnås genom utskottets konstruktion den största minskningen av antalet lärarledda lektioner. Det var den inkonsekvensen jag påtalade. Jag önskade inte att man skulle införa lärarlösa lektioner på de tvååriga linjerna. Ylva Annerstedt borde av dagens debatt ha förstått hur positionerna är i den frågan. Om argumenten hade varit bättre, så skulle hon kanske ha kunnat undvika den typen av felktolkningar. Beträffande flickornas deltagande i den tekniska utbildningen så ställde jag också en saklig fråga, som förtjänade ett bättre svar än det jag fick av Ylva Annerstedt. Jag ifrågasatte inte flickornas möjligheter eller förmåga att följa undervisningen, men den som studerar avbrottsfrekvensen vid den fyraåriga tekniska utbildningen finner att det i större utsträckning är flickor än pojkar som hoppar av. Siffrorna visar också att tillströmningen av elever till denna utbildning under slutet av 1970-talet till icke ringa del har bestått av en ökad andel flickor. Det var mot den bakgrunden som jag frågade vilka konsekvenserna blir för flickorna, när så många lärarledda lektioner tas bort, särskilt beträffande de tekniska ämnena. På min fråga om den tekniska utbildningen i Sverige jämfört med motsvarande utbildning i övriga nordiska länder fick jag inget svar från Ylva Annerstedt. Jag kunde också ha frågat hur den utbildningen ser ut i Europa i övrigt. Frågan är särskilt intressant mot den bakgrund som hon själv gav i sitt tidigare inlägg, där hon talade om vikten av kunskap i historia och samhällskunskap för tekniker. Ute i arbetslivet förstod dessa tydligen inte andra kulturer och historiska bakgrunder, med missade order som följd. Men det är också intressant att jämföra dessa teknikers utbildning i de tekniska ämnena med utbildningen i andra länder. På min fråga om detta vill jag gärna få ett svar från Ylva Annerstedt. Vilken är utskottsmajoritetens uppfattning om den utbildningsstandard som nu kommer att erbjudas de svenska gymnasieingenjörerna jämfört med utbildningen i exempelvis Norge, Danmark och Finland, länder i vilka utbildningen är betydligt längre än hos oss och där man i något dessutom diskuterar att utöka den ytterligare? Jag ställde fler frågor, men inte heller dessa har jag fått något svar på. Men jag upprepar dessa tre, eftersom jag tycker att de är centrala i diskussionen. Jag kan vidare inte underlåta att kommentera Ylva Annerstedts försök att blanda bort korten när det gäller förstärkningsresursen. Å ena sidan säger hon till mig att förstärkningsresursen i gymnasieskolan självfallet kan användas till att hålla lärarledda lektioner också på teknisk linje. Det förstår jag, och det har ni hittills sagt i debatten. Å andra sidan säger hon i nästa andetag, att denna förstärkningsresurs skall användas till att ge särskilt stöd åt de elever som har det svårast i skolan. Den skall alltså räcka till allt. Man får ett intryck av att Ylva Annerstedt i debatten gör en kullerbytta när hon säger att förstärkningsresursen skall räcka till att både ge de svagaste eleverna stöd och behålla de lärarledda lektionerna — detta i ett läge då man samtidigt sparar in 70 milj.kr. Den ekvationen går inte ihop, vilket alla som har följt debatten begriper. Att positionerna är så svaga i det borgerliga blocket att man måste ta till den typen av argumentering är i sig avslöjande.
Herr talman! Även Göran Persson förstår väl att det finns större möjligheter att lägga in självstudier på en fyraårig än en treårig linje. Det innebär att det blir fler timmars självstudier i den fyraåriga tekniska linjen än i den treåriga. Vi skall också hålla i minnet att eleverna i den fyraåriga utbildningen under det sista utbildningsåret är ett år äldre än dem som går sista året i den treåriga utbildningen och därför har större möjligheter att klara självstudier. Jag förstår inte riktigt Göran Perssons resonemang om att teknikerna i alla sammanhang skulle vara de som sämst klarar av självstudier. Deras genomsnittliga betyg ger inte vid handen att så skulle vara fallet. Beträffande de många studieavbrotten bland flickor på den fyraåriga tekniska linjen så kan det väl inte vara okänt för Göran Persson att inte enbart själva studierna är orsaken. Det är också så att den allmänna attityden i samhället inte är särskilt gynnsam mot flickor som väljer icke-traditionella yrken. Vi talar i alla officiella sammanhang mycket väl om att utöka flickornas möjligheter när det gäller arbetsmarknad och yrkesval, men när det sedan kommer till praktiskt handlande intar vi i allmänhet en attityd mot flickorna som kanske inte alltid gör det så lätt för dem att arbeta. Enbart lärarledda lektioner kanske inte är det som kan hindra att flickorna hoppar av studierna. Om man på en skola bedömer att man behöver sätta in extrastöd, så finns ju, som jag sade tidigare, möjligheter för detta. Förstärkningsresursen skapas inte blott och bart genom pengar i form av självstudier. Det finns också flera andra komponenter som bildar förstärkningsresurser och alltså ger möjligheter till extra hjälp.

Herr talman! Det finns ytterligare möjligheter att lägga in självstudier, sade Ylva Annerstedt när hon beskrev den fyraåriga tekniska linjen. Vad mitt inlägg här i dag har gällt är ju de tankegångar som ligger bakom motiveringen för att den fyraåriga tekniska linjens sista årskurs skall drabbas hårdast av samtliga. Vi skall komma ihåg att detta är en yrkesutbildning och att det är i årskurs 4 som teknikerna — de blivande ingenjörerna — får sin yrkesidentitet. Att i det läget se till att den linjen i gymnasieskolan blir den som drabbas hårdast genom den här neddragningen tycker jag är ologiskt, omotiverat och svårt att förstå. I det ursprungliga förslaget från departementet fanns ändock en möjlighet, med den speciella handledarresurs som där var inlagd, till kompensation, men i utskottets förslag har man verkligen låst positionerna och riktat udden mot den fyraåriga tekniska utbildningen. Trots de svar jag har fått av Ylva Annerstedt här i debatten kan jag inte frigöra mig från tanken att förslaget är ett resultat av att man på den borgerliga kanten försökt sig på en kompromiss för att få ett enhälligt utskottsbetänkande. Detta i sin tur har fått denna olyckliga konsekvens för den fyraåriga tekniska utbildningen. Vad gäller flickornas situation har Ylva Annerstedt alldeles rätt när hon säger att det finns ett tryck runt omkring i samhället mot de människor som väljer icke traditionella yrkesutbildningar, oavsett om de är pojkar eller flickor. Bristande stöd från omgivningen är naturligtvis en orsak till att de avbryter sina studier. Men om denna orsak dessutom kombineras med att de ämnen som är särskilt besvärliga i de utbildningar de väljer får mindre av lärarledda insatser, resulterar det i att elevernas situation försämras. Den kommer att försvåras, och det var mot den bakgrunden som jag ställde frågan. Den aspekten i det här sammanhanget har knappast belysts av Ylva Annerstedt. Sedan ställde jag en del frågor som jag fortfarande inte har fått svar på. De gällde i första hand jämförelsen med de övriga nordiska länderna. Det kan i det läge vi i dag har i vårt land när det gäller industrins situation inte vara ointressant att jämföra den svenska ingenjörsutbildningen med övriga länders ingenjörsutbildningar. Vi skall väl inte försämra våra teknikers utbildning, samtidigt som våra konkurrenter förbättrar utbildningen för sina tekniker. I det perspektivet skulle det ha varit oerhört intressant om Ylva Annerstedt hade kunnat ge ett svar på frågan. Men det svaret får vi tydligen inte, och det beklagar jag.
Herr talman! Göran Persson håller fortfarande på med att jämföra äpplen och päron, när han säger att teknikerlinjen drabbas allra hårdast. Han jämför treåriga linjer med den fyraåriga linjen. Där finns ju en viss skillnad i utrymme för träning i självstudier. Vidare skall man hålla i minnet, att teknikerna från den fyraåriga linjen nästan genast efter skolans slut befinner sig ute i yrkeslivet. De behöver alltså en god träning i att klara sig självständigt. Eleverna från de treåriga linjerna däremot går inte på samma sätt direkt ut i yrkeslivet. Ofta följer ytterligare studier för dem. Det kan tydligen inte påpekas tillräckligt många gånger att den enskilda skolan har möjlighet att avstå från självstudier, om man där finner att just den skolan eller någon viss klass inte klarar detta så bra. Det är ju därför förändringarna görs i gymnasieskolans statsbidragssystem, så att man får den lokala friheten att sätta in resurserna där de bäst behövs. Man måste inte ha självstudier, om man bedömer att eleverna inte klarar det. Men om man anser att träning i självstudier är till gagn för eleverna i en klass, då kan det vara en hjälp vid deras fortsatta verksamhet att de får sådan träning.
Herr talman! Låt mig bara helt kortfattat säga beträffande den yrkeserfarenhet som teknikerna sägs få direkt efter den fyraåriga utbildningen och de förberedelser för den som självstudier skulle ge att detta är något som man ju redan tänkt på när man fastställde de timplaner som gäller i dag. I den fyraåriga utbildningen ingår faktiskt ett specialarbete som är så konstruerat och så upplagt, att det skall ge erfarenheter som kan användas i en kommande yrkeserfarenhet. Att säga att man med det här skall ge eleverna yrkeserfarenhet och ta detta till intäkt för att försämra den tekniska utbildningen tycker jag är ett konstigt argument, som inte alls passar in i det här sammanhanget. Ylva Annerstedt är fortfarande skyldig mig svar på frågan om hur hon ser på den här neddragningen vid en jämförelse mellan de svenska teknikerna och de konkurrenter de har att möta på världsmarknaden. Det är inte ointressant. Tvärtom är det en mycket central fråga i sammanhanget, och det vore bra om Ylva Annerstedt inte på den punkten blev oss svaret skyldig.

Herr talman! Göran Persson underkänner totalt skolledningens, lärarnas och elevernas kompetens och förmåga när det gäller att bedöma vilka åtgärder som skall vidtagas och vilka insatser som skall göras. Han underlåter att ta fasta på ordet ”högst” i det som sägs om att högst angivet antal lektioner skall kunna ägnas åt självstudier. Han bortser dessutom helt från utskotts skrivningen, att självstudietimmarna bör kunna reduceras eller helt tas bort, om skolorna själva så önskar, genom att de kan använda sig av förstärkningsresursen. Det ankommer alltså på skolorna själva att avgöra hur de vill utnyttja resursen. Varför litar inte Göran Persson på de lokala företrädarnas omdömen i det här sammanhanget? Herr talman! Jag kan heller inte låta bli att något belysa den roll som Lena Hjelm-Wallén har spelat här i dag. Otvetydigt har hon biträtt förslaget om att spara 180 milj.kr. Otvetydigt har hon ställt sig bakom att detta också kan ske genom s.k. självstudier. Ett enhälligt utbildningsutskott, inkl. Lena Hjelm-Wallén, har tidigare tagit ställning för detta. När så det beslut som Lena Hjelm-Wallén själv har biträtt skall verkställas, då sviker modet, då hoppar hon av. Men inte nog med det. Då fördömer hon de självstudier som hon tidigare ansåg skulle kunna komma i fråga. Socialdemokraternas anspråk på att stå för gjorda besparingsutfästelser framstår i klar belysning: så snart det blåser, ändrar man uppfattning, t.o.m. i principiella hänseenden. Lena Hjelm-Wallén bör akta sig noga för att anklaga andra för ynkligt agerande.

Herr talman! Hans Nyhage var något upprörd i sitt inlägg. Jag kan förstå hans upprördhet, för det här är naturligtvis en svår fråga för moderaterna när det gäller att hemma i sina valkretsar försvara att de varit med om att införa lärarlösa lektioner i gymnasieskolan, även om man därmed i och för sig har sparat 70 milj.kr. Hans Nyhage är ganska avslöjande i sin argumentering. Han säger nämligen i klartext i fråga om den s.k. förstärkningsresursen, som var avsedd för att ge de allra svagaste eleverna i gymnasieskolan stöd och hjälp, att den kan man helt och hållet använda till den del som avser de lärarlösa lektionerna, och därmed undvika dessa. Det är Hans Nyhages uppfattning om den här sparåtgärden. Tidigare borgerliga talare har sagt här i kammaren att de svagaste eleverna inte skall drabbas, utan att de minsann skall få den specialundervisning, det stöd och den hjälp som de behöver. Hur förhåller det sig med det här egentligen? Vems uppfattning gäller? Hans Nyhages eller tidigare borgerliga talesmäns? — Det Hans Nyhage gav uttryck för i sitt inlägg var det borgerliga dilemmat i ett nötskal. Vad sedan gäller det lokala omdömet och ansvaret vill jag säga till Hans Nyhage, att vår kritik på den punkten av det ganska eländiga utskottsbetänkandet delas av en stor grupp kommunalmän och kommunalkvinnor ute i landet, oavsett partifärg. Den debatten lär väl Hans Nyhage få ta med dem, när han kommer hem och skall försöka förklara varför moderaterna har svikit i sina tidigare positioner.
Herr talman! Min historiebeskrivning är följande, Hans Nyhage. Förra hösten lade den moderata skolministern fram ett förslag om besparingar på gymnasieskolan. Mot det förslaget motionerade vi, och vi sade att vi inte ville vara med om lärarlösa lektioner. I utskottet försökte vi få de borgerliga utskottskamraterna på andra tankar än propositionens. Vi försökte då få en kompromiss som gick ut på att andra besparingsförslag skulle prövas. Förhoppningen var att vi skulle kunna undvika förslaget om lärarlösa lektioner, och det var i det sammanhanget som beloppet 180 miljoner nämndes. Men sedan kommer regeringen — visserligen i en annan konstellation — tillbaka med samma förslag. Vi står fortfarande fast vid det vi sade förra hösten i vår partimotion, nämligen att vi inte vill ha lärarlösa lektioner. I debatten i dag har vi tillvitats en massa ståndpunkter som vi inte alls har. Jag vill till sist säga att dagens debatt inte har handlat om att vi har olika syn på det lokala bestämmandet på skolans område och inte heller på förstärkningsresursen. Det är bra med förstärkningsresurs, och det är bra med lokala beslut. Det är också bra med självständigt arbete i skolan, men det skall inte översättas så att man i en glidande skala talar om först självständigt arbete, sedan s.k. självstudier och därefter går över till lärarlösa lektioner. Då är vi inte med. Dagens gymnasieskola behöver de 70 miljoner man nu vill ta därifrån genom att införa s.k. lärarlösa lektioner.
Herr talman! Jag vill säga till Göran Persson att jag inte alls finner det svårt att försvara vårt ställningstagande i min egen valkrets. Jag har det största förtroende för de lokala företrädarna på skolans område när det gäller att bedöma hur resurserna skall utnyttjas. Utnyttjandet av förstärkningsresursen på det sätt som jag uttalade mig för lägger på intet sätt hinder i vägen för möjligheterna att hjälpa elever med svårigheter. Till Lena Hjelm-Wallén vill jag sedan säga att fakta talar. Ett enhälligt utbildningsutskott har tagit ställning för besparingar med 180 milj.kr. Ett enhälligt utbildningsutskott har också sagt att dessa besparingar kan åstadkommas också genom s.k. självstudier. Det är detta som Lena Hjelm-Wallén tyvärr har sprungit ifrån i dag.

Herr talman! Ylva Annerstedt fällde ett yttrande som jag skulle vilja bemöta. Det var ett uttalande som gällde en filosofisk fråga. Hon sade att skillnaden mellan det icke-socialistiska tänkandet och socialdemokraternas skulle vara att det icke-socialistiska tänkandet innebär att man vill decentralisera besluten på skolpolitikens område, medan socialdemokraterna vill ha centrala beslut. Ylva Annerstedt är ny i politiken. Jag skall därför ha överseende med henne — hon har inte brytt sig om att sätta sig in i vad som har hänt de senaste åren. Den största decentraliseringsreform vi har gjort på skolpolitikens område är SIA-reformen, som lägger tyngdpunkten på kommunernas arbete med skolan och därvidlag ger kommunerna stor rörelsefrihet. Det var en socialdemokratisk reform. Det var statsrådet Hjelm-Wallén som framlade det förslaget. Jag ber att i all stillsamhet få påpeka detta för Ylva Annerstedt, så att hon inte upprepar det dumma påståendet.
Herr talman! Efter mer än 40 års socialdemokratiskt regeringsinnehav här i landet har vi tillbringat de senaste fem åren med att på alla områden decentralisera beslutsfattandet. Men fortfarande kan man se den gamla inställningen hos socialdemokraterna, som vill att man skall ge centrala myndigheter i uppdrag att göra det ena och det andra. Man vill ha centrala beslut, centrala modeller och centrala riktlinjer. Också i det betänkande som är nästa punkt på föredragningslistan finns flera socialdemokratiska propåer om centrala modeller och centrala beslut. Att det skulle vara ett socialdemokratiskt påfund att decentralisera kan jag därför verkligen inte gå med på. Efter många års arbete av de icke-socialistiska partierna har vi nu äntligen kommit i gång med arbetet på att alltmer föra ned besluten till de människor som berörs av dem. Det gäller skolans område och många andra områden inom förvaltningen.
Herr talman! Jag skall nu inte upprepa vad jag sade om SIA-beslutet i riksdagen. Jag tycker att man i varje fall i den här debatten av rent humanitära skäl skall dra en slöja över de senaste årens utveckling i Sverige.

Herr talman! I förra veckan behandlades arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 4. Lars Ulander och Hans Gustafsson talade då om varför de socialdemokratiska reservationerna är så utmärkta. De är lika utmärkta i dag, när de står i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 10, och jag vill alltså yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! I den långa debatt vi hade förra veckan gavs det många goda sakskäl för att stödja arbetsmarknadsutskottets förslag på samtliga punkter. De sakskälen kvarstår. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till hur skolans arbetslivsförberedelser samt studieoch yrkesorientering i grundskolan och gymnasiet skall skötas i framtiden. Efter tio års försöksverksamhet presenterar regeringen nu i proposition 15 hur denna verksamhet skall se ut. Vi socialdemokrater har i utskottet ställt oss bakom stora delar av propositionen. Men på några viktiga punkter anser vi att regeringen och utskottsmajoriteten alltför lättvindigt tagit ställning. Jag återkommer till dessa frågor. Det som sägs i propositionen om mål och program för syon kan vi helt Nr 53 instämma i. Samhällsoch arbetslivsförberedande uppgifter i skolan måste gälla alla anställda i skolan och ej endast syo-funktionärerna. Därför måste syo-funktionärerna få möjlighet att samordna och vara med i planeringen av denna verksamhet. Syo-funktionärernas uppgifter skall inte bara vara att ge eleverna studieoch yrkesorientering, utan de skall också vara kontaktpersoner med arbetslivet och föra in kunskap om arbetslivet i skolan. Samverkan med och medverkan av företrädare för de fackliga organisationerna såväl vid prao och studiebesök som vid undervisning i skolan är någonting utomordentligt viktigt. Studieoch yrkesorienteringen utgör en viktig del i ungdomens förutsättningar att få en fast förankring i arbetslivet. Inom såväl grundskolan som gymnasieskolan skall ungdomarna förberedas för fortsatt utbildning och val av arbete. Speciellt i nuvarande arbetsmarknadsläge ställs särskilt stora krav på syon. Kommunerna har ansvaret för att alla elever får den hjälp och vägledning de behöver. Därför måste det slås fast att alla elever skall ha rätt till vägledning och syo. Därutöver finns behov av extra insatser för vissa grupper. Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen motionerat om att ökade resurser måste avdelas för de grupper som av olika skäl — fysiska, psykiska eller andra handikapp — har särskilt svårt att erhålla arbete. Detta gäller också våra invandrare, som har en annan bakgrund när det gäller kultur och miljö samt språksvårigheter. Behovet av vägledningsinsatser skall enligt förslaget prioriteras av arbetsenheten efter det att skolledningen beslutat om den övergripande fördelningen.

Det förslag som nu läggs om att statsbidraget skall tillföras förstärkningsresurser kan innebära att de som bäst behöver hjälp kommer i kläm. Självfallet är kommunerna ansvariga för att så ej sker. Enligt vår uppfattning måste det finnas ett centralt ansvar i denna fråga för att ge kommunerna den hjälp och de råd de behöver för att klara sin uppgift. Vi har i reservation 1 begärt att regeringen skall ge SÖ i uppdrag att utarbeta modeller som stöd för det lokala arbetet med fördelning av syo-resurserna. När det gäller praons uppgifter som arbetslivsförberedelse instämmer vi i propositionens förslag, men vi vill gärna understryka vikten av att praon blir meningsfull och kommer att omfatta hela näringslivet. Det är därför viktigt att framhålla att resurser måste anvisas för att den skall nå upp till den nivå som propositionen föreslår. Vi vet att det nya förslaget om prao innebär en väsentlig ökning av platserna, från i dag 210 000 till 340 000 platser. Detta kommer att innebära en mycket stark påfrestning på arbetslivet när det gäller att ta emot de elever som finns i skolan. Den ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsverket och skolan som nu finns måste bibehållas. Det är i vissa fall oklart hur fördelningen skall vara. I en frågestund i måndags 4 hänvisade arbetsmarknadsministern till att den regel som nu gäller skall gälla. Samtidigt vet vi att det har gått ut anvisningar från AMS om att man skall tillämpa ett annat system när det gäller att skaffa fram praoplatser. Därför vill vi särskilt markera att denna fråga måste klaras ut. Man måste se till att en myndighet får ansvaret — den myndighet som hittills skött sig bra. I propositionen föreslås vidare att det för syo-verksamheten skall inrättas statligt reglerade tjänster. Vi delar statsrådets uppfattning att tjänsteunderlaget för syo-konsulenterna skall breddas, så att det skall finnas minst en tjänst per skolenhet och inga ofrivilliga deltidstjänster. Detta kan åstadkommas genom bl.a. kombinationen med undervisning, vilket vi kan instämma i. Vi anser det dock viktigt att slå vakt om syo-konsulenternas speciella kunskaper om arbetslivet. Detta kan ske genom att syo-konsulenterna bereds fyllnadstjänstgöring som s.k. resurseller kompanjonlärare. Även andra arbetsuppgifter inom skolan kan vara aktuella. Dessa frågor bör ytterligare utredas. Vilken undervisning är lämplig att kombinera med, och vilken annan verksamhet i skolan kan vara aktuell? Föroch nackdelar med statligt resp. kommunalt reglerade tjänster bör bättre belysas. Från remissinstansernas sida föreligger mycket olika uppgifter. Grundutbildningens och fortbildningens innehåll har inte heller redovisats tillräckligt, och inte heller kostnaderna för denna. Det förslag som finns i propositionen om att inom fortbildningsanslagets ram klara kostnaderna för fortbildning av dessa grupper tror vi inte är möjligt att genomföra. Det kommer att bli en kamp om dessa medel, och där tror vi att det blir svårigheter att klara fortbildningen för denna grupp inom skolan. Vi anser att alla dessa frågor först ordentligt måste utredas innan riksdagen tar definitiv ställning till tjänstekonstruktionen. Regeringen bör kunna utreda detta och framlägga ett samlat förslag till riksdagen i så god tid att organisationen kan träda i kraft den 1 juli 1983, samma datum som är föreslaget i propositionen och som även utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Vi anser alltså att dessa frågor bör återförvisas. Vi har emellertid ingen möjlighet att här lägga fram ett yrkande om återförvisning, och därför tvingas vi att ien reservation yrka avslag på propositionen och begära ett nytt förslag till riksdagen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. Till sist, herr talman, vill jag framföra några synpunkter med anknytning till vårt särskilda yttrande. Jag blev litet orolig när statsrådet Ulla Tillander i diskussionen med anledning av det tidigare betänkandet från utbildningsutskottet markerade att de propositioner som nu skall behandlas i riksdagen innebär besparingar inom detta område. Det går inte att utläsa av den proposition som föreligger hur stora medel regeringen har för avsikt att anslå för denna typ av verksamhet. För att man skall kunna förverkliga syons mål och program, vilket vi nu diskuterar, anser vi att det krävs ökade såväl personella som ekonomiska resurser. Den höga arbetslösheten för ungdo marna kräver insatser såväl på arbetsmarknadspolitikens område som på Nr 53 skolans område. Det är självklart att arbetsmarknadspolitiska insatser skall Onsdagen den sättas in för att klara den aktuella situationen. Men för att klara 16 december 1981 sysselsättningen varaktigt måste en annan ekonomisk politik föras, som ökar det totala antalet arbetstillfällen. För att nu klara de uppgifter och nå de mål som angesi den proposition som vi behandlar måste ökade resurser anvisas. Det är en mycket stor brist i regeringens förslag att man inte nu har aviserat att man har för avsikt att föreslå detta i budgetpropositionen för 1982/83. Vi kommer från socialdemokratins sida att bevaka att så sker. Som jag har framhållit tidigare har vi vid flera tillfällen motionerat om att behov av ökade resurser föreligger. I den mån vi skall kunna nå de föresatser som finns angivna i propositionen måste ökade resurser tillföras. I annat fall kommer kommunerna att få ta en större del av dessa kostnader, och det kan vi inte acceptera. Det kan också innebära att det drabbar ungdomarna, den grupp i samhället som i dag har det besvärligast. Samhället måste göra allt vad det kan för att underlätta ungdomarnas utträde i arbetslivet, för att underlätta för dem att välja utbildning, att välja jobb där de har chans till en varaktig sysselsättning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det torde inte råda några delade meningar om att en av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna för arbetslivet. Detta kan och skall ske i all undervisning. Eleverna skall under hela sin skolgång bibringas kunskaper om samhällslivet, och de skall erhålla en bred och allsidig erfarenhet av arbetslivet och de villkor som där råder. Avsikten med den praktiska yrkesorienteringen, praon, är just att ge eleverna ökade kunskaper om samhälle och arbetsliv, och den utgör ett led i skolornas studieoch yrkesorientering. Det är för oss moderater väsentligt att fastslå att det är det kvalitativa innehållet i prao-verksamheten som skall vara avgörande, inte kvantiteten av skilda insatser. Det är således viktigare, enligt vår uppfattning, att eleverna erhåller en kvalitativt sett högtstående kortare prao-period än en längre period, präglad av verksamheten för dess egen skull. Vi har följdriktigt i vår motion, nr 76, krävt att utgångspunkten för praons utformning och omfattning skall vara kvalitet. Vi har uttalat att vi anser det vara så viktigt att syftet och målet för verksamheten styr valet av åtgärder att handlingsprogram för praon skall utformas och redovisas i den lokala arbetsplanen. Vi kan glädja oss åt att i utskottsbetänkandet fastslås kravet på kvalitet i praon samt att utskottet uttalar att man på varje skola bör utforma handlingsprogram för praon, som skall redovisas i den lokala arbetsplanen. Till det förliggande utskottsbetänkandet har vi moderater fogat två reservationer. Den första av dem gäller frågan om intagning till gymnasieskolan på grundval av höstterminsbetyget i årskurs 9. Vi har i vår reservation 49 hänvisat till proposition 1978/79:180, där föredragande statsrådet uttalade att en så bred försöksverksamhet som möjligt skulle genomföras för att skapa underlag för ett ställningstagande till frågan om intagning till gymnasieskolan, grundad på höstterminsbetyget i årskurs 9. Utbildningsutskottet delade denna uppfattning och var lika litet som det föredragande statsrådet berett att då ta definitiv ställning för höstterminsintagning. Vi vet nu att 29 kommuner har deltagit i försöksverksamheten inför innevarande läsår. 18 av dessa kommuner ingår i en utvärderingsrapport som skolöverstyrelsen i oktober ingivit till regeringen. Av denna rapport framgår att flertalet av de i rapporten ingående kommunerna deltar för första året i försöket. Med all tydlighet framgår alltså att den breda försöksverksamhet som utskottet tidigare ansett vara angelägen ej har kommit till stånd. Enligt vår mening är försöksverksamheten av alldeles för begränsad omfattning för att ligga till grund för ett ställningstagande. I flertalet av kommunerna har försöket därtill pågått under så kort tid att någon samlad utvärdering i verklig bemärkelse ej kunnat äga rum. Vi hävdar alltså att riksdagen ej bör fatta beslut i frågan förrän en betydligt mer omfattande försöksverksamhet genomförts och erfarenheterna från denna varit föremål för en omsorgsfull utvärdering. Det är enligt vår mening alldeles nödvändigt att denna fråga handläggs med största omsorg. Eniintagning till gymnasieskolan på grundval av höstterminsbetyget ställer ökade krav på elever och personal. De skilda kursmomenten skall i allt väsentligt vara genomförda och inlästa på en lästid som förkortats med en termin. Redan nu hörs ofta klagomål på att skolarbetet är för stressigt och jäktigt, att eleverna alltför lätt drabbas av prov i form av skrivningar, att kursmomenten är för omfattande. En lugnare arbetstakt efterlyses; pluggskolan fördöms. Hur skall det då inte bli, när samma mått av undervisning skall rymmas under en med en termin förkortad lästid? I åtskilliga fall kan elever med höstterminsbetyget som grund för intagningen få konkurrera med kamrater som söker på slutbetyget i årskurs 9, dvs. betygen är givna under skilda förutsättningar. Det finns vidare en uppenbar risk för att elevernas motivation minskar och att deras inställning till skolarbetet under den sista vårterminen blir likgiltig eller negativ, då slutbetyget för dem i realiteten ej längre har samma betydelse som tidigare. Det kan bli svårt att fylla hela vårterminen i årskurs 9 med en verksamhet som av eleverna upplevs som meningsfull mot bakgrund avatt intagningen till gymnasieskolan redan är klar och att vårterminsarbetet i den bemärkelsen saknar betydelse för dem. Den andra reservationen från moderat håll gäller syo-tjänsterna. Syofunktionären skall fungera som resurs och inspiratör och bedriva personlig vägledning. Eleverna skall erhålla en saklig och objektiv orientering om förutsättningarna inom olika yrkesområden. Det ligger i sakens natur att ju större kännedom syo-funktionären har om sina elever, desto större och bättre är förutsättningarna för honom att ge eleverna en adekvat orientering. Genom att syo-verksamheten kombineras med undervisning erhåller vederbörande denna ökade kunskap om eleverna och får samtidigt vidgade kunskaper och erfarenheter om det övriga arbetet i skolan. Vi anser det alltså vara av stor vikt att en undervisningsdel alltid ingår i syo-tjänsten och att således nya tjänster med enbart syo ej får inrättas. Vad jag här anfört gäller ej dem som f. n. innehars.k. rena syo-tjänster. De skall givetvis få fortsätta att arbeta på dessa tjänster. Slutligen, herr talman, vill jag något beröra den roll planeringsråden skall spela i de olika kommunerna. De skall som bekant utgöra ett rådsorgan när det gäller kontakterna mellan skola och arbetsliv. På åtskilliga håll fungerar verksamheten på ett fullgott sätt. På andra åter har det visat sig vara svårt att få just denna konstruktion att verka tillfredsställande. Det kan därför finnas anledning att pröva frågan om kommunerna själva kan avgöra formerna för hur verksamheten skall bedrivas. Självfallet får därvid funktionen som sådan inte ifrågasättas. Den är av utomordentligt stor vikt. Det är således formerna som vi anser skall kunna variera i enlighet med kommunernas egna önskemål. Det kan finnas anledning att återkomma till frågan. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de två reservationer som avlämnats av utskottets moderata ledamöter.
Herr talman! Syftet i propositionen om prao är gott: att hjälpa eleverna att sätta in sina erfarenheter i ett större sammanhang, så att de verkligen bidrar till elevernas studieoch yrkesvalsmognad. Statsrådet har också framhållit teorin om att begreppet arbetsliv omfattar två olika företeelser: arbetsmarknaden och arbetsplatserna. Det är en teori som har uppställts av arbetslivsforskare, och denna teori skulle verkligen kunna berika och förändra de mål vi ställer upp för arbetslivsorienteringen. Men i propositionen tolkas denna utmärkta teori på ett snävt, ytligt och ofruktbart sätt. Det gäller med de resonemang som förs i propositionen snarast att ge eleverna föreställningen att allt beror på hur man arbetar med sin utbildning. Regeringen har inte något mål att planmässigt skaffa fram arbete åt alla ungdomar. Där ger man upp. Och så kommer då skolministern och ger de unga en klapp på axeln: Välj rätt linje eller kurs, läs flitigt, så ska ni se att ni säkert får jobb i alla fall. Allt fler ungdomar gör den bittra erfarenheten att studier inte lönar sig, det finns inga jobb i alla fall. Många av dem har tvingats välja yrkesinriktning mer efter tillgången på jobb än efter egna, personliga önskemål. Och även bland dem som valt på detta sätt har många blivit lurade av detta samhälle —i ett yrke som det har propagerats för och där det fanns behov av folk, enligt vad som sagts det ena året, har det kort tid senare visat sig inte längre vara någon efterfrågan på arbetskraft. Sådan är den geniala kapitalistiska ekonomin. Och ett flertal av de människor som efter avslutade studier kommer ut i arbetslivet får också göra en bitter erfarenhet: Den kunnighet och kunskap om arbetsprocessen som de fått i skolan, den utarmas och trängs undan av lönsamhetsintressena — och det är ju de intressena som regerar. Det är dock inte de intressen som bryr sig om samhällets totala lönsamhet som styr, utan de många inbördes motsägande, privata lönsamhetsintressena. Då blir det inte alltid så noga med kvalitet och kunskap. Och för en majoritet av lönarbetande inträder det som sociologer kallar för löntagarlikgiltigheten. Huvudsaken blir att uppfylla de krav som är oundvikliga om man skall få ha jobbet kvar och kunna kvittera ut sin lön. Huvudtemat i livet blir fritid och konsumtion, arbetslivet blir ett nödvändigt ont. Och yrkesstoltheten och kunnigheten förtvinar. Arbetskraften är också den en vara på marknaden. Och denna motsättning inom arbetslivet kan man enligt vår mening inte bortse från i arbetslivsorienteringen i skolan. Där måste ingå en realistisk beskrivning av förutsättningarna för att den enskilde utifrån sina kunskaper skall kunna påverka och förändra produktionens inriktning, arbetets innehåll och villkor. Den grundläggande motsättningen finns inom alla områden — arbetsmiljö, olycksoch hälsorisker, tolkning av ledighetslagar och !ag och avtal om anställningstrygghet, förändringar av arbetsuppgifter och arbetsorganisation. Vi menar också från vpk:s sida att en arbetslivsorientering värd namnet måste ta upp fackliga organisationers möjligheter att ta kamp för de arbetandes villkor. Vi menar att arbetslivsorienteringens målformulering måste kompletteras med de synpunkter som vi har tagit upp i vår motion. Därför yrkar jag bifall till vpk-motionen. Herr talman! I denna proposition behandlas också syo-konsulenternas huvudmannafråga. Vpk stöder här de fackliga kraven på statligt huvudmannaskap. Motivet för de kraven är att syo-konsulenterna framgent alltmer får arbetsuppgifter som lärare och att de därför bör behandlas likvärdigt med andra lärargrupper i detta avseende. Dessa krav har tillgodosetts i propositionen, och i vår motion har vi inte gjort någon invändning. Vi kommer att avseende berörda moment stödja utskottets hemställan.

Herr talman! I propositionen framhålls upprepade gånger den stora roll som studieoch yrkesorienteringen har för eleverna när det gäller deras förberedelse för inträdet i arbetslivet. Speciellt angeläget är detta i ett samhälle där eleverna under sin uppväxt nästan helt saknar den naturliga anknytning till arbetslivet som en förgången tid erbjöd, då barnen växte upp på sina föräldrars arbetsplats och då barnen i regel också hade sitt eget ansvarsområde i hemmet. Den värld som eleverna i dag möter efter avslutad skolgång är dessutom så komplicerad och snabbt föränderlig, att de måste få kontinuerlig information och hjälp för att förstå både arbetslivets och arbetsmarknadens villkor och sina egna förutsättningar och möjligheter. Det är därför positivt att konstatera den vikt som skolministern lägger vid en något förändrad syn på syon i skolan — från en avgränsad specialistfunktion till ett område som alla i skolan skall känna ansvar för. Jag vill gärna citera propositionen, som säger: ”T och med att syon inordnas i skolans allmänt arbetslivsförberedande mål och verksamhet framstår också ansvarsfördelningen som självklar. Det är inte syo-funktionären som ensam skall representera länken mellan skolan, samhället och arbetslivet på den enskilda skolan. —-—-—- Det är inte heller syo-funktionären ensam som skall hjälpa eleverna att orientera sig i arbetslivet och medverka till att elevernas erfarenheter bearbetas i undervisningen. Det bör åligga alla lärare och skolledare att inom ramen för sitt arbetsområde i skolan tillgodose elevernas behov av arbetslivsförberedel Utskottet delar denna uppfattning. I och med att Lgr 80 införs kommer eleverna att ha från sex till tio veckors praktisk arbetslivsorientering — prao. I propositionen understryks att det inte bara är längden av praon som har betydelse, utan att det är viktigt att kvaliteten upprätthålls. Dit hör de möjligheter eleverna får att personligen delta i olika verksamheter på arbetsplatsen och den handledning och kontakt de får med arbetstagare och partsföreträdare, liksom att erfarenheterna bearbetas och sätts in i sitt sammanhang när eleverna kommer tillbaka till skolan. Först då bidrar dessa erfarenheter till att utveckla elevernas studieoch yrkesvalsmognad. Att anskaffa de prao-platser som behövs kräver naturligtvis planering och också kunskap om var de finns. Arbetsförmedlingarna har dessa kunskaper och har hittills gjort framgångsrika insatser för detta. Mot bakgrund av det ökade behovet av prao-platser — antalet kommer ju att öka från 210 000 till 340 000 när den nya läroplanen är införd — har AMS i skrivelse till regeringen aktualiserat frågan om ansvaret för ackvisitionen av platserna. Statsrådet föreslår, till dess att denna skrivelse är behandlad, inte någon ändring av den nuvarande ansvarsfördelningen. Men det är som Lars Svensson tidigare redovisade, att med anledning av att AMS gått ut med nya instruktioner till länsarbetsnämnderna innan skrivelsen är behandlad finner utskottet sig föranlåtet att påpeka att det förutsätter att nuvarande regler för ansvaret för ackvisition av platser skall gälla t. v. Propositionen uttalar på flera ställen att syo också innebär vägledning och understryker behovet av denna när det gäller att väcka eleverna till aktivitet, personlig insikt och ansvarstagande för skolarbete och framtid. Utskottet ansluter sig till detta synsätt men har också funnit anledning att understryka den allt större betydelse som syons vägledning kan komma att få genom att omorganisationen av AMS innebär att yrkesvägledarna på arbetsförmedlingarna försvinner och ersätts av arbetsvägledare. Enligt riktlinjerna för dessas verksamhet skall de i sin vägledning i första hand erbjuda arbetsmarknadsutbildning. De elever som i fortsättningen lämnar grundskola och gymnasium kommer således inte att kunna få tillgång till en förutsättningslös kvalificerad yrkesvägledning. I reservation nr 1 uttalar socialdemokraterna att det bör slås fast att rätten till syo och vägledning skall gälla alla elever och att därutöver behovet av hjälp och stöd är större hos vissa elevgrupper. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna inte brytt sig om att läsa vare sig proposition eller betänkande ordentligt. I propositionen skriver statsrådet: ”Syo och därmed också vägledningen är en resurs som skall utnyttjas i överensstämmelse med skolans övergripande mål. Ett av dessa är skolans särskilda ansvar för elever med svårigheter och för barn och ungdom som tillhör olika minoriteter.” Och statsrådet fortsätter: ”Enligt min mening behöver alla elever kvalificerad syo, vilket också innebär vägledning.” Utskottet ansluter sig till detta. Det som socialdemokraterna har reserverat sig till förmån för finns alltså i både proposition och betänkande. Det är ju bra att socialdemokraterna håller med om saken — men varför då skriva detta i en reservation? I den socialdemokratiska reservationen på denna punkt krävs också centralt utarbetade modeller för hur syo-resurserna skall fördelas. Utskottet påpekar att SÖ kan hjälpa till med visst servicematerial om kommunerna behöver det — det ansvaret har SÖ inom alla andra områden i skolväsendet — men understryker att det inte får bli fråga om någon detaljstyrning. Som jag sade vid behandlingen av det tidigare ärendet från UbU i kammaren är det naturligtvis här som skiljelinjen mellan majoriteten och oppositionen går. Majoriteten tror på kommunernas förmåga att bedöma lokala behov, oppositionen vill styra verksamheten med centralt utfärdade anvisningar och modeller. I reservation 2 avvisar moderaterna att intagning till gymnasieskolan skall ske på grundval av höstterminsbetyget. År 1974 inleddes en försöksverksamhet med modifierad intagning till gymnasieskolan och uppföljande syo. Försöken innebar att intagningsnämnderna gjorde en preliminär intagning till gymnasieskolan på höstterminsbetyget. De elever som då löpte risk att inte komma in på sina förstahandsval fick tidigt besked om detta och kunde få förstärkt syo medan de fortfarande gick kvar i årskurs 9. Erfarenheterna av verksamheten var mycket goda, och den blev reguljär år 1977. I samma syfte startades 1978/79 försöksverksamhet med slutlig intagning till gymnasieskolan på höstterminsbetyget i årskurs 9. Regeringen föreslår nu att detta blir den reguljära ordningen fr.o.m. intagningen till gymnasieskolan inför läsåret 1983/84. Hans Nyhage efterlyste en bred försöksverksamhet innan man fattade beslut. Försöksverksamheten har omfattat 10 26 av landets kommuner, och jag tycker inte man kan säga att det då är dålig bredd på försöksverksamheten. SÖ har i sommar till regeringen överlämnat tre rapporter från kommuner som har deltagit i försöket och i höst ytterligare en rapport med utvärdering. Av denna utvärdering framgår att elever, målsmän, skolledare och syo-personal är övervägande positiva i sin inställning, medan lärarna är övervägande negativa. Tittar man närmare på lärarnas kommentarer finner man att de till största delen rör farhågor för arbetet under vårterminen. Hans Nyhage tog också upp detta och tycktes mena att även vårterminens arbete skulle göras på hösten. Men avsikten är naturligtvis inte att hela årskursen skall arbetas in under höstterminen. Eleverna får inte något besked om intagning förrän tidigast i mars eller möjligen i april, och då har alltså en ganska lång tid av vårterminen redan gått. Men utskottet har ändå funnit att den oro som har kommit till uttryck för vårterminens arbete kan föranleda åtgärder för att bättre anpassa skolarbetet till de nya förutsättningarna. Därför ges SÖ i uppdrag att utifrån vunna erfarenheter utarbeta underlag för ett förändrat arbetssätt i årskurs 9. Utskottet föreslår också att grunderna för höstterminsbetyget ändras så att det får karaktären av ett sammanfattningsbetyg. Men det kan finnas anledning att understryka att vårterminsbetyget för årskurs 9 i alla andra sammanhang gäller som ett avgångsbetyg. Det är alltså bara för den direkta övergången till gymnasieskolan som höstterminsbetyget ligger till grund. I reservation 3 avvisar moderaterna möjligheten att tjänster med enbart syo skall få inrättas. Både i propositionen och i betänkandet understryks att huvuddelen av tjänsterna skall utgöras av syo-uppgifter men att en kombination med undervisning skall eftersträvas. Emellertid ges också exempel på hur det i vissa fall kan finnas anledning att inrätta tjänster med enbart syo. Med hänsyn till att det i praktiken kan finnas fall där tjänster med enbart syo kan vara det mest ändamålsenliga finner inte utskottet något skäl till att införa en rigid bestämmelse, som i det enskilda fallet kan försvåra skolans möjligheter att organisera en väl fungerande syo. Herr talman! Reservation nr 4 kommer att kommenteras av Sven Johansson. Jag vill därför begränsa mig till att yrka avslag på reservationerna 1, 2 och 3 och bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Ylva Annerstedt och jag har tidigare diskuterat syon och dess uppgifter. Vi är väl båda medvetna om de behov som föreligger och de insatser som måste till för att kunna leva upp till de mål vi har framför OSS. Ylva Annerstedt pratade om utökad prao. Vi kan då bara konstatera att hon inte med ett enda ord nämnde vad jag tog upp avslutningsvis, nämligen utökade resurser. SÖ har beräknat att en utökning av praon enligt det förslag som nu föreligger, upp till sex veckor, innebär att det behövs ytterligare 40 tjänster. Det framgår inte någonstans i propositionen och ej heller av utskottets majoritetsutlåtande att man är villig att ställa sig bakom ett uttalande om att man förväntar att regeringen ser till att skapa resurser för att klara de arbetsuppgifterna. Även om det visar sig, vilket jag också hoppas, att arbetsmarknadsverket även i fortsättningen kommer att klara av att anskaffa prao-platser, så kommer man där också att behöva utökade personella resurser. Men att anskaffa platser är bara en del av prao-verksamheten. Den andra delen är att följa upp och vägleda, och där kommer det att behövas ökade insatser. Det är den ena biten som jag skulle vilja nämna i det här sammanhanget. Den andra gäller vad Ylva Annerstedt säger om att vi vill centralisera verksamheten. Jag tror inte att Ylva Annerstedt vare sig har läst vår reservation eller lyssnat på vad jag sade. Vi har i reservation 1 begärt att regeringen skall ge SÖ i uppdrag att utarbeta modeller som stöd för det lokala arbetet med fördelningen av syo-resurserna. Varför har vi gjort detta? Jo, på grund av den konstruktion statsbidraget har, när bidraget skall läggas in i den allmänna förstärkningsresursen, föreligger risk att man inte tillför syon det som rätteligen borde komma till denna resurs. Det här har vi erfarenheter av tidigare när det gäller den fria resursanvändningen för grundskolan. Där har man tillämpat uppdelning till s.k. 20-klasser. Därför har vi sagt att SÖ genom ett utvecklingsarbete bör utarbeta modeller och förslag som kan tjäna som råd och hjälp för de lokala skolmyndigheterna, som fortfarande har kvar ansvaret. Jag poängterade i mitt förra inlägg att det är de lokala myndigheterna som har ansvaret för att alla får den syo de behöver.
Herr talman! Det kan låta sig sägas att 10 96 av kommunerna har deltagit i försöksverksamheten. Det är alltså 29 stycken, men bara 18 av dem ingår i den utvärderingsrapport som skolöverstyrelsen lämnade in till regeringen i oktober. Av den rapporten framgår dessutom att flertalet av de i rapporten ingående kommunerna deltar för första året i försöket. I den bemärkelsen är det alltså en mycket begränsad erfarenhet man har att döma efter. Så heligt är det väl ändå inte att genomföra beslutet nu, att man inte kan invänta en bredare försöksverksamhet och få ett bättre underlag för bedömningen, innan man skrider till verket. Mitt uttalande att man måste minska ner tiden för kunskapsinhämtandet med en termin bygger på att det ändå måste vara ett rättvist förhållande mellan de elever som söker på höstterminsbetyget och de elever som har möjlighet att året därpå söka på vårterminsbetyget. Då skall samma kursmassa vara inhämtad; annars förstärks ytterligare den orättvisa som enligt mitt förmenande uppstår genom att man bedömer intagningen med olika betyg som grund. Jag menar alltså att det är rimligt att man bedömer från samma inhämtade kunskapsmassa när det gäller att ta in elever i gymnasieskolan. Vad sedan gäller tjänsterna med enbart syo kan det, säger Ylva Annerstedt, vara att föredra att ha enbart syo i vissa fall. Det vore intressant att veta vilka fördelar som kan finnas där. Vi hävdar med bestämdhet att det ligger en stor fördel i att syo-funktionen är kombinerad med undervisning och anser alltså att det skall vara så på skolorna. Det kan innebära att det kan bli nödvändigt att inrätta två syo-funktionärer på vissa skolor, eftersom tjänsten skall vara kombinerad med undervisning. Detta anser vi så värdefullt att vi inte vill avvika från den ståndpunkten.
Herr talman! För att börja med det senaste, tjänster med enbart syo, så understryker man i propositionen i flera sammanhang vikten av kombina tionen med undervisning mot bakgrund av att syo skall ses som en del av all undervisning i skolan. Men det kan, Hans Nyhage, finnas faktiska fall där det är mest lämpligt att inrätta en tjänst för enbart syo, och vi har inte velat omöjliggöra den konstruktionen, om det i det enskilda fallet kan finnas anledning att inrätta en sådan tjänst, samtidigt som vi på flera ställen understryker att en kombination med undervisning är huvudregeln. När det sedan gäller arbetet under årskurs 9 har utskottet i sitt betänkande sagt ifrån, att betyget på höstterminen skall betraktas som ett sammanfattningsbetyg. Vi har också menat att det finns möjligheter att under vårterminen anpassa arbetet och därmed bättre förbereda eleverna för vad som kommer efter årskurs 9. De elever som har kommit in på gymnasieskolan kan behöva få en förberedelse för sitt inträde, kanske med ytterligare inriktning på vissa ämnen. Den nya grundskolan kommer ju att vara fullständigt frikopplad från gymnasieskolan, och därför kan det finnas anledning att lägga tyngdpunkten på vissa ämnen under senare delen av vårterminen. Som jag sade tidigare får man ju inte beskedet förrän en bit in på vårterminen. Samtidigt ger detta skolan möjlighet att genom extra vägledningsinsatser hjälpa de elever som inte har kommit in på gymnasieskola eller som inte vill söka dit eller som har andra planer men som behöver t.ex. vägledningsinsatser. Tiden för sådana förberedelser ökas alltså. Sedan talar Hans Nyhage om försöksverksamheten. Man skall väl inte heller bortse från de erfarenheter som har gjorts under den tid vi har haft den modifierade intagningen. Där finns också många erfarenheter att dra nytta av. Dessutom finns det ändå, Hans Nyhage, en mycket positiv inställning hos målsmän, elever, skolledare och syo-funktionärer — däremot inte hos lärarna —till den här ordningen, och därför menar vi att det finns anledning att införa en höstterminsintagning. Till Lars Svensson får jag återkomma.

Herr talman! Jag vidhåller ändå att om intagningen skall ske på grundval av betygen — och det har inte ifrågasatts — bör den väl ändå grundas på jämförbara betyg. Det blir en skillnad mellan de elever som tas in på höstterminsbetyget och de elever som kan komma att tas in på vårterminsbetyget därför att de söker året därpå. Ylva Annerstedt förstärker intrycket av detta när hon hävdar att vårterminen skall särskilt ägnas åt vissa förstärkningsmoment i undervisningen. Detta bör rimligen kunna leda till att betygen ändras. Där, menar jag, uppstår en orättvisa som man på något sätt bör komma till rätta med. Jag frångår inte min uppfattning att det är en smal grund att stå på om ett flertal av de 18 kommuner som står bakom utvärderingsrapporten bara har deltagit i arbetet under det inledande året. Jag skall inte förneka att det säkert har kommit fram positiva erfarenheter i rapporten, dock inte från lärarna som bekant. Men vad skulle det göra att ytterligare invänta en något bredare försöksverksamhet och därmed få fler erfarenheter att bygga på, innan man inför systemet? Så bråttom är det väl ändå inte att införandet måste ske så snabbt som nu föreslås i propositionen. Vad slutligen syo-tjänsten beträffar så har jag ännu inte fått något konkret besked i vilka fall det kan vara praktiskt att vederbörande fungerar enbart som syo-konsulent. Jag vidhåller min uppfattning att det är mycket lämpligt att kombinera syo-funktionen med undervisning.

Herr talman! I sitt senaste inlägg tog Hans Nyhage åter upp frågan om tjänster som enbart syo-konsulent. Jag vill understryka att huvudregeln enligt propositionen och betänkandet är att syo-tjänster skall kombineras med undervisning. Det kan dock finnas fall där det är rimligt och praktiskt att inrätta tjänster som enbart syo-konsulent. Jag kan inte på rak arm ange något sådant fall, men vid de skolor där förhållandena är sådana att det är mest praktiskt att göra så, skall inte bestämmelserna omöjliggöra det. Jag kan inte underlåta att säga att försöksverksamheten visar att även lärare är positiva till ett system med syo-tjänster som kombineras med undervisning. I flera kommuner överväger de positiva kommentarerna, vilket det kan finnas anledning att understryka. Det övervägande antalet elever, föräldrar, skolledare och syo-konsulenter är positiva till en sådan ordning. Det viktigaste argumentet är att det har getts tid till förberedelser. Man har under en längre period känt till hur man skall ha det i stället för att sent på sommaren få veta hur det skall bli. Detta har upplevts som mycket positivt bland elever och föräldrar. Syo-funktionärerna har också understrukit hur viktigt och värdefullt det har varit att få ytterligare en termin på sig för att hjälpa de elever som haft behov av extra stöd. Jag hade gärna velat kommentera en del av vad Lars Svensson sade i sitt inlägg, men eftersom han inte har rätt till ytterligare replik skall jag inte göra det. Han tog återigen upp frågan om detta med centrala modeller. Om socialdemokraterna inte vill ha sådana, varför går de då inte med på utskottets skrivning utan avger en reservation?

Herr talman! Debatten om skolan är naturlig och viktig därför att den berör så många — den berör ju hela vårt samhälle. Det är glädjande att vi i dag har fått uppleva ett stort intresse och en ganska lång debatt. Skolan innebär inte konsumtion utan investering. Detta måste vara vägledande när vi också på skolans område skall vara med om att spara. Syons viktiga roll betonas verkligen i propositionen och det nu föreliggan de betänkandet. Syo-funktionärerna — yrkesvalslärarna — har i det gamla systemet haft en mycket betydelsefull uppgift och spelat en stor roll, som borde ha uppmärksammats mer. I det här förslaget flyttas syons och syo-funktionärernas betydelsefulla uppgift fram i blickfältet. Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden och i samhället ställer större krav på syo-insatser. Mycket av texten i propositionen talar om detta — både om behov och om insatser. Kritiken från socialdemokraterna i reservation nr 4 är väl inte riktad mot förändringarna som sådana i första hand, utan snarare mot sättet för förändringarna. Jag kan förstå reservanternas funderingar om att frågan skulle ha utretts mera noggrant. Men ingen förändring som genomförs kan av alla tyckas vara nog utredd. Skulle vi vänta så länge, blev det inga förändringar. Nu kräver reservanterna en organisation som skall träda i kraft den 1 juli 1983, så det är inte lång tid kvar att handla på. När det gäller de nya syo-tjänsterna vill jag säga följande. I remissvaren på SÖ:s utvärderingsrapport om försöksverksamhet med syo har en massiv remissopinion uttalat sig för att syo-funktionen bör kombineras med undervisning. Dessutom framkom att syo-funktionären inte skulle behöva tjänstgöra vid mer än en skolenhet, även om underlaget för en syo-tjänst var för litet. Viktigt var också att finna en organisationsform, som skulle möjliggöra en kontinuerlig syo i undervisningen. De två senaste önskemålen möjliggör man nu genom de nya statligt reglerade tjänsterna, där syo-funktion kombineras med undervisning, och det nya statsbidragssystemet för syo, där skolstyrelsen nu kan styra syo-resurser dit där de bäst behövs och i kombination med undervisningstimmar skapa heltidstjänster. Dessutom vill jag framhålla att den absolut mest omfattande verksamheten i skolan är undervisning. Det torde därför vara både lättast och naturligast att kombinera syo med undervisning. Syo är till stor del en pedagogisk funktion, och redan i dag undervisar/informerar syo-funktionärer i såväl stora som små grupper i skolan. Erfarenheterna från försöksverksamheten med specialistfunktion för syon har klart påvisat att den avsedda pedagogiska anknytningen till undervisningen ej kunnat förverkligas. Det bör också tilläggas att remissvaren lika klart avvisade SÖ:s förslag till kombinationer med syo-funktionen i en kommunal tjänst. Motiveringar var bl.a. att dessa kombinationer snarast försvagade sambandet med undervisningen och att förekomsten av denna verksamhet minskade alltmer ju högre upp i skolformerna man kom. Det finns redan i dag inom skolväsendet modeller för hur en statligt reglerad tjänst kan kombineras med arbete inom den kommunalt reglerade verksamheten i skolan, exempelvis musiklärare, hemspråkslärare och vårdlärare. Ytterligare ett skäl till att föreslå statligt reglerade tjänster är att undervisningen i skolan, dvs. grunden för statsbidraget, i princip skall förbehållas innehavare av sådana tjänster. Avsteg från principen har endast gjorts av mycket speciella skäl, såsom praktiska svårigheter att organisera tjänstgöringen på ett ändamålsenligt sätt, t.ex. för vårdlärare. Några sådana skäl synes inte föreligga här. I propositionen föreslås att arbetstiden skall vara totalreglerad, dvs. omfatta 40 timmar per vecka med semester. Den arbetstidskonstruktionen underlättar ett inräknande av kommunalt reglerad verksamhet. Kommunen får betala den del av lönen som motsvarar de kommunalt reglerade verksamheternas omfattning. Så sker f.n. beträffande statligt reglerade musiklärare som fyllnadstjänstgör i den kommunala musikskolan. Enligt de kontakter som jag har haft med berörda på detta område, hälsar de i stort sett denna förändring med tillfredsställelse. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 4 och bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 6.
Fru talman! Jag ställde mig litet frågande till vad Sven Johansson inledde med, nämligen att konstatera behovet av besparingsåtgärder. Jag blev precis lika oroad av Sven Johanssons inlägg nu som av statsrådet Tillanders inlägg tidigare. Är det bara en läpparnas bekännelse, när ni nu stödjer propositionens förslag om en utökning av syo-verksamheten? Dessa insatser kommer inte att kunna genomföras, om man inte ger resurser till skolan. Jag har tidigare nämnt vad ökade krav betyder i antal syo-tjänster. Och vi kan gå vidare: Om man skall leva upp till målet att ge varje ungdom vägledning inom syo-verksamheten och dessutom göra större insatser för dem som behöver det, måste det till en förstärkning. Därför skall vi komma tillbaka när budgetpropositionen läggs fram och se till att dessa kostnader inte övervältras på kommunerna utan att det statliga ansvaret för resurserna bibehålls. När det gäller de statligt reglerade tjänsterna framgår det inte av vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet hur kombinationen bör ske. Sven Johansson hänvisade till remissinstanser. Vi har fått en skrivelse från Kommunförbundet, där förbundet reagerar mot att regeringen, utan att ha tagit kontakt med Kommunförbundet, för riksdagen har lagt fram förslaget beträffande tjänstekonstruktionen för syo-konsulenterna. Det är säreget att man tar ifrån en huvudman någonting utan att ha tagit kontakt med vederbörande. Kommunförbundet pekar på detta i sin skrivelse till utbildningsutskottet. Som framgår av vår reservation 4 är vi också oroliga när det gäller den fortbildning som skall sättas in för att ge syo-konsulenterna undervisningsbehörighet. Vad är det för ämnesundervisning som syo-konsulenterna skall ha? Hur stor del av det nuvarande fortbildningsanslaget kommer att gå åt för att fortbilda syo-konsulenter? Kommer det att bli någonting kvar? Och kommer man över huvud taget att ha resurser för att ge den fortbildning som Nr 53 behövs? Onsdagen den Jag vill avsluta med att säga att det finns delar i denna proposition som är 16 december 1981 mycket svagt skrivna. Jag har redan sagt att det finns delar som vi helt kan instämma i. Det gäller de avsnitt där man pekar på målen och syons uppgifter. Men det finns också delar i propositionen där de förslag som läggs fram är mycket dåligt underbyggda. Däribland ingår förslaget beträffande tjänstekonstruktionen och fortbildningen. Vi har tid att se över det förslaget och fatta beslut senare. Tiden medger ändå att det kan genomföras enligt det förslag som nu föreligger. Låt oss få göra detta. Skicka tillbaka propositionen i denna del! Låt regeringen komma tillbaka med ett riktigt genomarbetat förslag som riksdagen kan ta ställning till!

Fru talman! Jag skulle bara vilja säga till Lars Svensson, att när det gäller syons betydelse så har propositionen framhållit denna. Och jag är övertygad om att de resurser som behövs kommer att ställas till förfogande. När det gäller en del saker som Lars Svensson förde fram här har ju statsrådet lovat att återkomma. Vid den kontakt jag har haft med syo-funktionärerna har jag fått uppfattningen att de är i stort sett nöjda med denna proposition. Det finns de som t.o.m. har uttalat farhågor för att propositionen inte skall gå igenom. Jag tror alltså att vi har dem som det berör med oss.

Fru talman! Antalet praktikplatser för skolelever måste utökas väsentligt om propositionens och utskottets intentioner skall kunna uppnås. Vid sex veckors prao bör platsantalet, som sagts tidigare under debatten, öka från 210 000 till 340 000. Om tio veckors prao så småningom kommer att genomföras, måste platsantalet öka med inte mindre än 460 000 platser. Det framstår som självklart att anskaffandet av detta stora antal praktikplatser på allt sätt måste underlättas. Det får inte bli irritation och krångel för de företag som ställer upp med prao-platser. Utskottet har också, liksom Hans Nyhage under debatten, mycket riktigt understrukit vikten av ett gott samarbete mellan skola, arbetsförmedling och arbetsliv på alla nivåer. Men det finns orosmoment vad gäller det framtida samarbetet. Det primära ansvaret för ackvisition av prao-platser har hittills åvilat arbetsmarknadsverket. Utskottet förutsätter också ”att nuvarande regler om ansvaret för ackvisition av platser för prao skall gälla t. v.”. Det framgår av såväl propositionen som utskottsbetänkandet att AMS i en skrivelse till regeringen den 21 augusti 1981 har föreslagit, att arbetsförmed lingen även i fortsättningen skall ha det samlade ansvaret för ackvisitionen, äl under förutsättning att arbetsfördelningen mellan arbetsförmedlingen och skolan blir klarlagd. Jag hade ställt en fråga till arbetsmarknadsministern om det fortsatta arbetet med ackvisition av praktikplatser och fick svar i måndags, dvs. jag fick inget svar, utan jag fick en uppräkning av ett antal skrivelser som hade gått till regeringen från olika oroliga instanser — skrivelser som jag har själv. Det framgick dock av arbetsmarknadsministerns uttalande att förutsättningarna för det framtida ackvisitionsarbetet kommer att diskuteras någon gång under vintern. Detta ger verkligen skäl till oro. AMS har nämligen satt sig över både skolministern och arbetsmarknadsministern samt utbildningsutskottet och har tagit saken i egna händer. AMS har den 22 oktober gett direktiv till länsarbetsnämnderna att ansvaret för ackvisition av prao-platser inför höstterminen 1982 skall delas mellan arbetsförmedlingen och skolan. Reaktionerna har blivit mycket starka från Kommunförbundet, som menar att AMS har satt sig över den s.k. begränsningskungörelsen, som säger att en myndighet inte har rätt att utan vidare lägga kostnadskrävande åligganden på en annan myndighet. Lokala planeringsråd och länsskolnämnder på flera håll i landet har hört av sig till regeringen med oro, därför att kommunerna i dag inte har ekonomiska resurser till dessa nya uppgifter. Praktikinspektörerna vid länsarbetsnämnderna är djupt oroliga för att det dubbla huvudmannaskapet kommer att försvåra ackvisitionen av praktikplatser. Företagen kommer att bli kontaktade från flera håll, och detta kan skapa onödig irritation och onödigt krångel. Och det vore djupt olyckligt, i en tid då kravet på praktikplatser blir större än någonsin. Jag har, fru talman, velat redogöra litet närmare för de svårigheter som faktiskt tycks föreligga med att uppfylla läroplanens och utskottets intentioner. Min förhoppning är nu att regeringen snarast tar sig an skrivelsen från i somras och tar upp en ordentlig diskussion med AMS. Jag har föreslagit att arbetsmarknadsministern skall ta AMS ordentligt i örat för dess självsvåldighet. Jag delar Lars Svenssons uppfattning att det skall vara en huvudman för denna viktiga uppgift. Personligen anser jag att det är arbetsmarknadsverket-arbetsförmedlingen som även fortsättningsvis skall ha den här uppgiften. Principiellt bör det ju vara riktigt att all anskaffning av såväl arbetsplatser som praktikplatser åvilar arbetsmarknadsverket-arbetsförmedlingen.

Min förhoppning är alltså att den här frågan snarast löses, och jag hoppas också att utbildningsutskottet noga följer ärendets utveckling på den här punkten. Därmed, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och till de moderata reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 6, som vi nu diskuterar, finns en bit som handlar om intagning till gymnasiet på grundval av höstterminsbetyget. Flera talare har här redogjort för hur de ser på fördelar och nackdelar med denna reform. Norrköpings kommun, där jag bor, har varit ett försöksområde. Så har också en del andra kommuner i Östergötland varit. Meningarna om resultatet av försöksverksamheten är i vårt län mycket delade. Många elever, en hel del Hem och skola-föreningar samt hela Lärarnas riksförbund i Östergötland är negativa till reformen såsom de hittills har upplevt den. Lärarna har spaltat upp sina argument i 18 punkter, av vilka jag bara skall nämna några få: 1. Många elever har en nedgångsperiod i åttan. Det läsåret är ofta en tid då man har svårt att komma överens både med sig själv och med skolan. När man så skall starta med nya målmedvetna krafter i nian och märker att man bara har några fattiga höstterminsmånader på sig för att kvalificera sig för den linje av gymnasiet man vill in på, då grips man antingen av depression eller av desperation. I det senare fallet sätter man i gång och hårdläser. Höstterminen blir stressig och kämpig, och extra jobbig blir den för de svaga eleverna. 2. Efter det definitiva beskedet på vårterminen lägger eleverna av, både de som kommit in och de som inte gjort det. Motiveringen är lika med noll, och vantrivsel och skolk har ökat markant. Niorna är dåliga förebilder för sina kamrater i sjuan och åttan. 3. Förut fick eleverna ett preliminärt intagningsbesked omkring vecka 15. Tiden därifrån och fram till den 19 maj kunde ägnas åt ett intensivt arbete med dem som inte kommit in eller som inte kommit in på sitt förstahandsval. Motiveringen från elevernas sida fanns hela tiden, och de elever som ej tidigare hade förmåtts att söka kunde nu komma in med en ansökan. 4. Från vecka 15 till den 19 maj fanns också omvalsmöjligheter för alla elever utan krav på särskild motivering för ej intagna eller intagna på lägrehandsval och med krav på särskild motivering för elever intagna på sitt förstahandsval. Nu finns inte denna omvalsmöjlighet. Vill man välja om, får man ställa sig sist i en kö som inte rör sig, och då avstår man hellre. Följden av detta har blivit att många slutar under första månaden i gymnasiet. Så här skriver en lärare: B. De oplacerade skulle vara gripbara under längre tid. Kommentar: Punkten A kan uppfyllas utan ht-intagning. Ungdomspropositionens hjälpmedel kan användas även utan ht-intagning. Punkten B skulle teoretiskt ha kunnat vara korrekt men i praktiken visade det sig att precis som i det gamla systemet så frigjordes vakansplatserna på gymnasiet först under senare delen av sommaren och i början av höstterminen. Sammanfattningsvis: Med ht-intagning vet vi i början av april exakt vilka elever som ej är intagna. Med det gamla systemet visste vi detta vid samma 63 tidpunkt med 90-95 96 säkerhet. Med ht-intagning kunde vi inte erbjuda fler vakansplatser tidigare än med det gamla systemet. Med ht-intagningen följde större risker för nya elevgrupper än tidigare. Med ht-intagning försvann ett viktigt syo-redskap . Med ht-intagningen tillfördes vi inte något nytt redskap .” Till det som jag nu har sagt och som härrör från lärarorganisationen vill jag tillägga en för mig mycket viktig sak. Jag har haft barn i båda de här intagningssystemen, alltså definitiv intagning på vårresp. höstterminsbetyget, och jag har precis samma negativa erfarenheter av det nya systemet som lärarna har. Alla de nackdelar som de räknar upp har jag också upplevt som förälder. Lärarorganisationerna i Östergötland menar att deras negativa erfarenheter inte finns redovisade i den utvärdering som gjorts. Enligt min uppfattning har försöksverksamheten pågått för kort tid. Utvärderingen har inte varit och har inte kunnat vara tillräckligt omfattande, och man har tagit för lätt på alla de negativa effekter jag här tagit upp. Jag för min del är inte beredd att nu stödja ett definitivt ställningstagande till gymnasieintagning på höstterminsbetyget. Därför, fru talman, kommer jag att rösta med den moderata reservationen.
Fru talman! Eftersom Anna Wohlin-Andersson citerade ur SÖ-rapporten, tycker jag att det kan finnas anledning att även citera de positiva kommentarer, som faktiskt flera lärare gjort i den här rapporten. Man säger bl.a.: ”Det är självklart en fördel för eleverna att slippa sommarens ovisshet, att de redan under vårterminen får reda på om och var man kommit in. Kan skolorna sen anpassa undervisningen till den nya situationen och låta eleverna syssla med det de anser sig behöva som förberedelse för gymnasiet vore mycket vunnet. För elevernas del måste det vara bra att få det här beskedet tidigt. Det ger också möjlighet till en individualisering som inte tidigare funnits.” Man har också lyckats engagera elever som ej sökt utbildning eller som ej kommit in på önskad plats. Det är bra att på ett tidigt stadium kunna hjälpa elever som ej kommit in på gymnasiet. Det finns alltså också positiva kommentarer till detta. Att Anna Wohlin-Andersson väljer ut Norrköping kan naturligtvis ha sina grunder. Det är så att Norrköping i det här materialet avviker så markant på alla punkter, att SÖ:s utvärderingsman valt att redovisa Norrköpingsresultaten separat. Dessa stämmer alltså inte i något avseende överens med det övriga utfallet. Anna Wohlin-Andersson sade också att någon hade sagt att skolket ökade. Det finns siffror som visar att skolket inte har ökat. Man har jämfört siffror under den här terminen med siffror från tidigare terminer och funnit att skillnaderna inte varit signifikanta. Det är alltså en allmän inställning som man här ger uttryck för, därför att man bestämt sig för att detta inte är Nr 53 någonting bra. Onsdagen den
Fru talman! Jag vet, Ylva Annerstedt, att det finns positiva erfarenheter från andra kommuner. Just därför tycker jag att det har varit otroligt viktigt för mig att redovisa de negativa erfarenheter som kommit från Norrköpings kommun. Det beror dels på att jag bor där, dels på att jag har samma erfarenheter som en förälder till ett barn som varit med i denna försöksverksamhet. Men just därför att det finns positiva erfarenheter från andra kommuner är jag i dag inte beredd att säga definitivt nej till reformen. Utan jag vill, som jag försökt framhålla, ha ytterligare försöksverksamhet och en allsidigare utvärdering.
Fru talman! Det kan finnas anledning att visa att det också finns positiva kommentarer och reaktioner från Norrköping. Inte bara lärare utan också målsmän, elever, föräldrar och skolledare har positiva synpunkter från Norrköping — även om de negativa överväger.
Fru talman! Det vore mig fjärran att påstå, Ylva Annerstedt, att alla elever och alla målsmän i Norrköpings kommun tycker likadant. Vi är i det fallet säkert jämförbara med andra kommuner.

Fru talman! Frågan om hur studieoch yrkesorienteringen i grundskola och gymnasieskola skall organiseras är i stor utsträckning en fråga om hur de begränsade resurserna skall fördelas. Och här handlar det i hög grad om en fördelning mellan å ena sidan elever med speciella problem, t.ex. elever med fysiska, psykiska eller sociala handikapp samt invandrarelever, och å andra sidan elever utan sådana problem. Som vanligt, frestas man säga, i sådana här fördelningsfrågor går gränsen mellan en borgerlig utskottsmajoritet och en socialdemokratisk minoritet. De borgerliga vill dela ut de knappa resurserna lika till alla elever. Vi socialdemokrater vill att de elever som har behov av någon form av specialundervisning skall få en större del av syo-resurserna. Den socialdemokratiska ståndpunkten härvidlag har närmare utvecklats i reservation nr 1 och i ett särskilt yttrande samt av företrädarna här i riksdagsdebatten. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation nr 1. Jag begärde ordet närmast för att fästa riksdagens uppmärksamhet på en praktisk fråga, som berörts i förbigående av andra talare och som kan bli nog så besvärlig att lösa ute i kommunerna. Det gäller helt enkelt frågan om hur man skall kunna skaka fram alla de prao-platser som den utökade praon kommer att kräva. Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen föreslår avsevärt ökade ambitioner — såväl kvantitativt som kvalitativt — när det gäller 65 den praktiska arbetslivsorienteringen utan att samtidigt anvisa de medel och metoder som är oundgängligen nödvändiga för att förverkliga dessa ambitioner. Jag och några medmotionärer har i motion 1981/82:74 i all enkelhet velat peka på detta otillfredsställande faktum. Vi har tagit oss friheten att anvisa ert sätt att komma runt de praktiska problemen med praon: en s.k. rullande prao. Jag har viss förståelse för att utskottet inte nu kan ta ställning för denna speciella organisering av praon. Men jag kan inte förstå varför man tar så lätt på det mer övergripande problemet med anskaffningen av bra praktikplatser. Det hjälper inte med allmän välvilja och till intet förpliktande deklarationer. Detta problem accentueras, som Gullan Lindblad varit inne på, av det djupt otillfredsställande förhållandet att det ute i kommunerna — och även bland centrala myndigheter och organisationer — råder mycket delade meningar om arbetsfördelningen mellan arbetsförmedling och skolans syo-ansvariga när det gäller ackvisition av praktikplatser. Sammantaget kommer allt detta att leda till att det blir svårt — kanske rent av omöjligt — att uppnå det ambitiösa målet med den praktiska arbetslivsorienteringen. Detta kommer med all sannolikhet att leda till irritation i skolan, på arbetsförmedlingen och på arbetsplatserna. Ytterst kommer detta att drabba eleverna. Därför vill jag till sist uttala den förhoppningen att regeringen tar tag i de problem som påtalats här och inte som hittills avfärdar dem med en axelryckning.